Socialutskottets betänkanden 17, 18 och 23 debatteras i ett sammanhang.
Herr talman! Jag vill bara helt kortfattat säga till Rosa Östh att det förslag som centerpartiet lade fram innebar en besparing på 600 miljoner på barnomsorgsområdet, medan det förslag som vi lägger fram innebär en utökning med 415 miljoner. Regeringen har, som tidigare sagts, fått utvärderingen färdig, och alla jämförbara barnomsorgsformer kommer att få samma statsbidrag. Vi skall ju fortsätta att debattera dessa frågor när regeringen har lagt fram sin proposition i riksdagen, och jag hänvisar till den kommande debatten.
Herr talman! Det förslag som vi lade fram och som riksdagen tidigare fattat beslut om skulle visserligen ha inneburit en viss minskning av de större kommunernas barnomsorgsanslag, men det skulle samtidigt ha inneburit ett tillskott till barnomsorgen i de fattigare kommunerna, som har det största behovet av statligt stöd. Det är så centerns fördelningspolitik ser ut. Vad beträffar den utredning som Anita Persson talar om tyder det mesta på att de reaktioner som förslagen föranlett — jag förmodar att dessa reaktioner kommer från kommunerna — gäller just de punkter som vi tidigare har kritiserat. Jag menar att man borde ha kunnat komma fram till ett resultat och till en proposition betydligt tidigare, eftersom reaktionerna var kända redan när beslutet fattades.

Herr talman! Yngve Nyquist och jag har i motionen 1984/85:1789 yrkat att en utredning om förutsättningarna för att införa en heltidsförskola främst avsedd för barn i åldrarna 3-6 år skall genomföras. Tre viktiga faktorer ligger till grund för vårt förslag. Den första är att kostnaderna för våra nuvarande daghem är utomordentligt höga. De ligger på 50 000-60 000 kr. per barn och år. Ungefär en tredjedel av barnen i åldrarna 3-6 år eller totalt 120 000 barn har i dag plats på daghem. Det innebär en kostnad för samhället på uppemot 10 miljarder kronor. En dubblering av den kostnaden skulle vara nödvändig om ett flertal av barnen skulle få plats på daghem. Det är knappast realistiskt att tro att en utbyggnad av detta format är möjlig, i varje fall inte under överskådlig framtid. Därtill kommer, som en annan viktig faktor, att det finns befogad anledning att hysa tvivel om det ändamålsenliga i den pedagogiska struktur som präglar de flesta av våra daghem. Grunddokumentet för organisationen av daghemmen är barnstugeutredningens slutbetänkande, som lades fram 1972. Det betänkandet präglades i mycket hög grad av sin tid. De pedagogiska grundidéerna baserades på den s.k. dialogpedagogiken. Det har flutit en hel del vatten under broarna sedan slutet av 1960-talet, och jag har svårt att tro att någon i dag är beredd att stå upp och försvara dialogpedagogiken som en rimlig och ändamålsenlig grundval för pedagogiken i daghem eller förskola. Ett tredje viktigt skäl för att ifrågasätta det nuvarande systemet är att det leder till fördelningsmässiga konsekvenser som är stötande. Trots allt är det bara ett mindretal som i dag har tillgång till kommunal barnomsorg. De som får in sina barn på daghem drar en präktig vinstlott, under det att de som inte får in sina barn knappast får något stöd alls. Det är möjligt att man kan kalla det stöd att skattemyndigheterna avstår från att intressera sig för s.k. svarta dagmammor. Offentliga undersökningar som gjorts, bl.a. av Britta Schwarz och hennes kolleger vid Handelshögskolan, visar att hushåll med egen vård eller privat barnomsorg har en väsentligt lägre standard än hushåll med kommunal barnomsorg. Vidare gäller att den kommunala barnomsorgen i första hand kommer de bättre ställda hushållen till del. De här tre sakerna tillsammans — de mycket höga kostnaderna, bristen på en rimlig pedagogisk struktur och de orättvisa fördelningseffekterna — gör att det finns starka skäl att se över vårt nuvarande system för barnomsorg. Ett uppenbart alternativ vore en förskola som är öppen för alla, av ungefär det slag som finns på olika håll i världen. En sådan förskola för något äldre barn, säg från tre eller fyra års ålder, där man tar hand om barnen mellan exempelvis kl. 8.30 på morgonen och kl. 15.30 på eftermiddagen, skulle kunna organiseras så att den blev tillgänglig för alla. Den skulle kunna utformas så att den blev betydligt mer kostnadseffektiv än våra nuvarande daghem, den skulle kunna ges en pedagogisk utformning som just tar till vara barnaålderns speciella förutsättningar för inlärning, och den skulle kunna bli rättvis genom att göras tillgänglig för alla som vill ha sina barn i den. Utskottet ger sig inte in på någon sakdiskussion om varför man avvisar vårt utredningskrav. Det enda sakskäl som man anför är att man tror att en förskola för alla skulle utgöra ett hot mot den kvinnliga förvärvsintensiteten. Kanske tror man rent av att den skulle driva kvinnorna tillbaka till köket. Det argumentet är helt orimligt. Det förhåller sig precis tvärtom. Om kvinnor vet att deras barn med säkerhet kommer att kunna få en plats i en ordentligt utbyggd förskola från säg tre års ålder, leder det till att de kan planera sin arbetssituation och sin karriär på ett rationellt sätt. Vi har hört flera företrädare i debatten tala sig varma för sex timmars arbetsdag för småbarnsföräldrar. Jag kan då inte förstå hur man samtidigt kan avvisa en förskola som har just sex timmars omvårdnad som sin grundval. Det är klart att det kan finnas personer som behöver barnpassning på tidiga morgnar och sena eftermiddagar och kvällar, men det går att klara upp genom kompletterande insatser. Att det finns problem med dagens barnomsorg går inte att förneka. Det finns också en verklighet utanför utskottsrum och utanför den plenisal där vi nu befinner oss. Och den tränger sig obönhörligen på. I den proposition om utbyggnad av barnomsorgen som regeringen nu har aviserat och som kommer i maj månad är den stora nyheten att man framför tanken på deltidsförskola för barn från fyra års ålder. Jag tycker det är en alldeles utmärkt idé. Tanken på en utbyggd deltidsförskola ligger ju helt i linje med de tankar som Yngve Nyquist och jag har framfört i vår motion. Men man frågar sig då: Varför inte ta steget fullt ut? En deltidsförskola på tre timmar är bra, men en heltidsförskola på sex timmar är ännu bättre. Omges den med möjligheter till barnpassning i båda ändar, dvs. både morgnar och kvällar för den som så vill, har vi enligt min mening det alternativ som är överlägset alla andra former av barnomsorg. Jag vill gärna se regeringens aviserade förslag om en utbyggd deltidsförskola som en ansats till ett nytänkande på detta område. Det är en bra början, men jag tror inte att man kan se det som något slut. Ju längre tiden går, desto större aktualitet kommer tankarna på en heltidsförskola att få. Men för att ta reda på om detta alternativ är realistiskt, om det är bättre eller sämre än det lapptäcke som vi har i dag och som, såvitt man förstår, kommer att bestå för överskådlig framtid, då borde man undersöka vad en heltidsförskola skulle innebära ur ekonomiska, pedagogiska och fördelningsmässiga synvinklar. Det är också därför som Yngve Nyquist och jag har fört fram vårt förslag om utredning av en obligatorisk heltidsförskola eller snarare en heltidsförskola som är öppen för alla — för det är klart att den som inte vill ha sina barn där får klara ut det hela på något annat sätt. I dag finns det inget gehör för vårt krav. Men om några år tror jag att verkligheten kommer att hinna i fatt ledamöterna av denna kammare, och då kommer förhoppningsvis vårt förslag att utsättas för den seriösa prövning som vi tyvärr inte är mogna för ännu. Men efter regeringens senaste insatser kan kanske den mognaden komma mycket snabbare än vad många av oss skulle ha trott för en ganska kort tid sedan. Låt mig sedan, herr talman, avslutningsvis göra en anmärkning till ett avsnitt i Göte Jonssons huvudanförande. Han sade där att socialdemokraterna har raserat vårt lands ekonomi. Han sade vidare att genom att statsskulden — som han uttryckte det — har fördubblats kommer vi att lägga en mycket stor börda på framtida generationer. Jag var faktiskt litet förvånad över att Göte Jonsson sade detta här i kammaren. Hur är det sakligt sett? — Sakligt sett har han inte helt fel, om man ser på rena siffror. Statsskulden har inte fördubblats sedan hösten 1982, men den har ökat från 350 till 550 miljarder kronor, alltså med 200 miljarder. Men varför drar sig då moderaternas företrädare i ekonomiska debatter — herrar Tobisson och Adelsohn — för att framföra detta argument? Förklaringen är följande: När de borgerliga kom till makten 1976 hade vi en statsskuld på 70 miljarder. När de lämnade av 1982 hade statsskulden ökat till 350 miljarder, men samtidigt lämnade de efter sig ett budgetunderskott på 85 miljarder kronor. Vi vet att statsskulden med nödvändighet måste växa i takt med budgetunderskottets storlek varje år. De hade med andra ord satt oss ordentligt fast i en räntefälla. Vi har fört en oerhört strikt finanspolitik, dragit ned på budgetunderskottet med 25 miljarder. Men ändå kommer statsskulden att öka. Den avgörande skillnaden var att de borgerliga ökade budgetunderskottet varje år med 15 miljarder kronor. Vi har på tre år minskat det med 25 miljarder. Men statsskulden kommer med nödvändighet att öka under många år framåt, helt enkelt därför att de borgerliga satte oss hårt fast i räntefällan — och det går inte att radera ut budgetunderskottet på kort sikt. Jag förstår att moderaterna använder denna typ av argumentering ute i den mer buskliknande vegetationen, men jag är litet förvånad över att argumenten kommer upp också här i kammaren!
Herr talman! Bo Södersten anför olika argument för att man skall förändra barnomsorgen i enlighet med hans modell. Bl. a. säger han att han anser att samhället inte har råd att satsa på barnen och på den typ av barnomsorg som vi ändå har varit överens om att satsa på. Därför vill han förändra den. Men den senaste ekonomiska undersökningen från Kommunförbundet visade faktiskt att en utbyggd barnomsorg är mycket lönsam. Det finns flera utredningar som har visat det. Och även om en förälder bara arbetar 13 timmar i veckan går det hela ihop samhällsekonomiskt! Det går också ihop när det gäller småbarnsplatser, som är dyrare än platserna för litet större barn. Jag tycker alltså att det är ett dåligt argument — förutom att jag tycker att vi måste ha råd att satsa på barnen. Sedan säger Bo Södersten att det är stötande fördelningsmässigt — och det tycker jag också — att det är mest SACO-folk och medlemmar i TCO som har nyttjat barnomsorgen. Det måste vi givetvis råda bot på och åstadkomma en bättre fördelning. Men lösningen är att bygga ut barnomsorgen, så att den täcker allas behov. En av förklaringarna till den nuvarande fördelningen är också att många i LO-gruppen tvingas arbeta på obekväm arbetstid. Sedan skulle jag vilja fråga Bo Södersten: Hur skall — med det förslag som finns i motionen — en heltidsarbetande kvinna kunna klara sig med en barnomsorg från halv nio till halv fyra? Även om hon jobbar sex timmar tar faktiskt resorna ganska lång tid. I tätorter och storstäder, där de flesta människor bor, är restiden en å två timmar. Detta går inte ihop. Det förslag som läggs fram i motionen kommer inte att fungera för kvinnor i förvärvsarbete. Det bygger på Frankrikes barnomsorg, och i Frankrike är förvärvsfrekvensen för kvinnor inte lika hög som för Sveriges kvinnor. Det är ju i Frankrike ovanligt att kvinnor förvärvsarbetar. Vidare skulle denna modell slå sönder den grundläggande organisation som svensk barnomsorg bygger på. Den franska modellen förutsätter stora barngrupper och en helt annan disciplin. Vi är inte beredda att slå sönder den form som vi har. Det går att förändra vår barnomsorg till det bättre, men jag tror inte att man skall använda den modell som Bo Södersten förespråkar. Det låter bra med en obligatorisk förskola, men inte på detta sätt. Det tror jag skulle innebära en kraftig kvalitetsförsämring.
Herr talman! Bo Södersten är förvånad över att jag i samband med den familjepolitiska debatten pekar på de skulder som läggs på kommande generationer. Jag är inte den förste moderat som pekar på detta. Både Lars Tobisson och även Ulf Adelsohn har gjort det tidigare. Det är en fråga som hänger samman med synen på familjepolitiken inför framtiden. Vi skall inte ta upp en lång ekonomisk debatt här. Låt mig bara säga att socialdemokraterna under de borgerliga åren krävde åtgärder, som hade inneburit ännu högre statsskuld och budgetunderskott. De gick ut i valet och lovade kraftiga sänkningar av budgetunderskottet. Det blev inte så. Fastän det råder högkonjunktur, ligger man i stort sett på samma budgetunderskott som under det sista borgerliga året. Socialdemokraterna kritiserar de besparingar som vi har föreslagit. Också de påverkar budgetunderskottet. Det går inte att komma ifrån att den socialdemokratiska politiken har inneburit att man i princip har fördubblat statsskuldsökningen i förhållande till den statsskuldsökning som skedde under de sex borgerliga åren. Detta är det allvarliga, och detta påverkar räntekostnaderna.

Herr talman! Först till Göte Jonsson. Jag tror inte att han riktigt förstår argumenteringen. Ni lämnade efter er ett budgetunderskott på 85 miljarder. Skulle statsskuldens ökning upphöra? Skulle vi på ett år ha tagit bort det budgetunderskottet? Envar förstår att det är fullständigt omöjligt. Vi har fört en mycket restriktiv finanspolitik och minskat budgetunderskottet i nominella termer med 25 miljarder. I reala termer har vi halverat det i procent av BNP. Det är en stor bedrift. Ni satte oss fast i räntefällan. Ni har ingenting att komma med. Så till själva sakfrågan: barnomsorgen. Inga Lantz säger att den är lönsam och att Kommunförbundet har bevisat detta. Jag tror att de undersökningar och cost-benefit-analyser som har gjorts under senare år då man har försökt visa detta är fullständigt ohållbara. Detta råkar vara min hemmaplan. Jag kan dock inte i en kort replik gå in på de relativt krävande analytiska argument som skulle behövas. Själva kärnpunkten är dock följande. Vi har hamnat i en återvändsgränd. Vi kan inte tänka oss att satsa 10 miljarder till på den konventionella vägen. Det är helt enkelt utsiktslöst. Varför tror Inga Lantz att regeringen nu ändrar sig? Vill man nå en majoritet av barnen, måste man satsa på deltidsförskola. Hur kan det komma sig? Jo, det är helt enkelt den absolut mest kostnadseffektiva formen. Vi vill gå längre och få deltidsförskolan utbyggd till en heltidsförskola, därför att den är mer effektiv kostnadsmässigt sett. Det är egentligen den enda lösningen på barnomsorgens problem. Den är pedagogiskt sannolikt mycket effektivare. Den är fördelningspolitiskt mycket mer rättvis. Inga Lantz är ju anhängare av sex timmars arbetsdag, men hon försöker på något sätt göra det goda till det bästas fiende. Det är klart att en förskola som tog hand om barnen sex timmar och som garanterades alla helt enkelt skulle lösa majoritetens problem. Det finns naturligtvis en minoritet som har behov av litet längre omsorg, men vad jag säger är att inom ramen för den obligatoriska heltidsförskolan är det mycket lättare att ordna de problemen än under varje annan organisationsform. Jag kan inte förstå hur man på en och samma gång kan påstå sig vara en varm anhängare av sex timmars arbetsdag och ändå motståndare till den typ av ansats som vi har prövat. Vad vi har krävt är egentligen enbart en utredning. Man skall väl inte vara så ängslig för verkligheten att man inte vågar undersöka den.
Herr talman! Det är, Bo Södersten, mycket lätt att förstå att 580 miljarder är betydligt mer än 330 miljarder i statsskuld. Det är också mycket lätt att förstå att om de socialdemokratiska kraven under den borgerliga tiden hade gått igenom, hade statsskulden 1982 inte varit 330 miljarder utan betydligt större. Det är också lätt att konstatera att trots högkonjunkturen ligger det socialdemokratiska budgetunderskottet i princip på samma nivå som budgetunderskottet det senaste borgerliga året. Om man räknar in också de engångsbesparingar som nu redovisas i den senaste socialdemokratiska budgeten, kommer t.o.m. det senaste borgerliga budgetförslaget i bättre läge när det gäller budgetunderskottet än det socialdemokratiska förslaget. Detta är ett faktum. Ytterligare en sak: Vi lägger fram förslag som innebär besparingar, som i sin tur innebär minskat budgetunderskott i förhållande till regeringens förslag. Vårt förslag innebär minskade statsskuldräntor jämfört med regeringens förslag. Det är detta frågan gäller, och det tror jag att svenska folket förstår.
Herr talman! Bo Södersten säger att detta är hans hemmaplan. Eftersom han har ekonomi som sin hemmaplan anser han sig i ett drag kunna underkänna de utredningar som gjorts om ekonomi och barnomsorg. Jag tycker att det är litet förmätet och att Bo Södersten skall fundera på att framföra sina synpunkter till Kommunförbundet. Det är dock en stor och gedigen utredning som man nu har gjort förutom alla de andra utredningar som också har tagit upp den samhällsekonomiska lönsamhetsaspekten. Bo Södersten är helt inne på ett kostnadsresonemang när det gäller barnen, något som jag egentligen inte accepterar. Även om jag helst inte vill föra ett kostnadsresonemang, tycker jag ändå att man kan göra det, om det visar att barnomsorgen är lönsam. Bo Södersten använder ordet ”kostnadseffektivitet” och säger: Vi måste nå en majoritet av barnen, och då måste vi ha kostnadseffektivitet. Bara för att vi skall nå en majoritet av barnen är det inte sagt att vi behöver få en sämre barnomsorg. Om vi talar om att barnen är vår framtid och att det är viktigt att satsa på dem, måste vi också anse oss ha råd att satsa på en bra barnomsorg — en både kvantitativt väl utbyggd och kvalitativt bra barnomsorg. Vpk har visat på andra lösningar för att komma till rätta med barnomsorgens behov av både utbyggnad och kvalitetsförbättringar. När Bo Södersten säger att vi har hamnat i en återvändsgränd förstår jag honom, för socialdemokraterna är fullständigt ovilliga att föra en annan fördelningspolitik och använda de resurser som faktiskt finns i samhället och sätta in dem där de behövs allra bäst. Det är man emellertid fullständigt ovillig till, och därför förstår jag att Bo Södersten på något vis måste välkomna det förslag som skall komma och som ju löser helt andra kvinnors problem än de heltidsarbetandes. Till slut ytterligare en fråga i anslutning till det förslag som framförs i motionen. Där framhålls att barnen vanligen skall vistas i förskolan mellan halv 9 och halv 4, med ett par timmars avbrott för mat och vila. Vilka förvärvsarbetande kvinnor klarar att hämta hem barnen några timmar för mat och vila och sedan fara tillbaka med dem? Det är ett absurt förslag.
Herr talman! Först några ord om budgetunderskottet. Det är inte särskilt klyftigt att säga att budgetunderskottet skulle ha varit högre, om vi hade haft regeringsansvaret från 1976 till 1982. Sanningen är ju den att budgetunderskottet när ni tog över regeringsansvaret var 3 miljarder och att när ni frånträdde var budgetunderskottet 85 miljarder. Vi har på tre år i reala termer halverat det och kommer naturligtvis att minska det ytterligare. Ansvaret för att vårt land sitter fast i räntefällan på det sätt som det gör är helt och hållet de borgerliga regeringarnas. Så till Inga Lantz. När vi säger att barnen förslagsvis skall vistas 6 timmar i heltidsförskolan och att det är naturligt med ett par timmars avbrott för lunch och vila, menar vi naturligtvis att detta skall genomföras i förskolans regi. Så enkla knep behöver Inga Lantz inte tillgripa. Om man skall genomföra en heltidsförskola av vår modell skall man självfallet tänka igenom exakt hur den skall utformas. Något helt färdigt recept har vi inte. Ändå löser vårt förslag de väsentliga problemen för heltidsarbetande eller sextimmarsarbetande föräldrar med småbarn, och det är det som är syftet. Beträffande kostnadsaspekten vill jag säga följande. Om vi kunde bygga ut vårt nuvarande system till rimliga kostnader, kunde det vara ett alternativ. Men vi kan inte lägga till ytterligare 10 miljarder för att kanske nå 60 20 av barnen och måhända ytterligare 10 miljarder för att möjligtvis nå 90 6 av barnen. Det finns ett fundamentalt skäl till att regeringen nu slår in på tanken om en deltidsförskola: det är den enda rimliga och realistiska utvägen i dagens läge. Jag tycker att man, när man ändå börjar tänka om, skall gå hela vägen ut. Yngve Nyquist och jag är inga dogmatiker. Allt som vi har föreslagit är att frågorna skall utredas. Det är möjligt att vi har fel — kanske är också vårt förslag en återvändsgränd — och då får man pröva något annat alternativ. Men jag tror inte att vi har fel. Så starka kostnadsmässiga, pedagogiska och fördelningsmässiga skäl talar för den ansats som vi föreslår att jag tror att det är den enda väg som kan leda fram till de mål som jag tror att både Inga Lantz och jag sätter upp.

Herr talman! Jag skall för min del beröra två frågor med utgångspunkt i motioner från vpk. Det gäller motionen 1984 85:1003 om kostnaderna för adoptivföräldrar vid internationella adoptioner. Den förstnämnda motionen har inte alls tillgodosetts vid utskottsbehandlingen och följs därför upp i reservationen nr 1i betänkandet. Den andra motionen kan däremot anses väsentligen tillgodosedd och följs därför inte upp av reservation. Jag skall först ge några kommentarer till frågan om modersmålsundervisning för invandrarbarn i förskola. I det sammanhanget konstaterar vi från vpk att utredningen om språkminoriteter i förskoleåldern lade fram sitt betänkande Språk och kulturstöd redan för tre år sedan. Utredningens förslag grundade sig på tungt vetenskapligt material om de frågor utredningen hade att ta ställning till. Av detta material framgick den stora betydelse som den tidiga språkinlärningen har i barns språkutveckling. Där framkom också den stora betydelse som modersmålet har som grund när man skall lära sig ett nytt språk och bli aktivt tvåspråkig. Modersmålet är en viktig förankring i tillvaron som möjliggör för individen att hitta sin etniska, kulturella och sociala identitet — att hitta och placera sig själv i tillvaron. Med rätta blir vi alla mycket upprörda när övergrepp görs mot barn. Men när vi inte ser till att barn får väl tillägna sig sitt modersmål — ja, då kan man tala om ett övergrepp mot barnet, ett övergrepp som beror på vår passivitet och som får följder för barnets hela vuxna liv. Därför är genomförandet av utredningens förslag i vad gäller modersmålsundervisning för invandrarbarn i tidig ålder så viktig. Därför är det viktigt att en sådan undervisning inte begränsas till barn som har tillgång till daghemsplats utan kommer att omfatta alla barn vilkas modersmål inte är svenska i en tidig ålder, då den språkliga utvecklingen är särskilt snabb och påverkbar. Vi ser genomförandet av en sådan undervisning som så angelägen att det måste till mycket starka skäl för att inte genomföra den. Utskottet säger att kommunerna inte har någon lagfäst skyldighet att bedriva hemspråksundervisning för förskolebarn, men att det numera utgår statligt bidrag till sådan verksamhet. Målet för denna hemspråksträning skall vara en aktiv tvåspråkighet. Förutsättningen för att få hemspråksstöd skall vara att språket är ett för barnet dagligt umgängesspråk i hemmet med minst en förälder eller vårdnadshavare. Denna ordning, som för övrigt riktar sig till något äldre barn, vilkas första språkutveckling redan till stor del är avslutad, är självfallet inte tillfredsställande från de utgångspunkter som den aktuella utredningen tagit upp och som vi följt upp i vår motion. Utredningen har föreslagit en lagreglering av hemspråksstödet genom ett tillägg till socialtjänstlagen. Invandraroch minoritetsgruppers barn skall härigenom garanteras ett hemspråksstöd under viss tid. För att detta skall kunna genomföras behöver också statsbidragsreglerna ändras. Vi tror för vår del att en lösning efter utredningens förslag är den enda framkomliga vägen, om vi skall kunna tillförsäkra alla här aktuella barn den förankring i tillvaron som ett väl inlärt modersmål innebär. Att, som utskottet gör, anföra statsfinansiella skäl mot ett genomförande anser vi inte hållbart, om vi jämför angelägenhetsgraden här med ett flertal andra utgifter som staten har i sin budget. Vi har därför föreslagit att statens bidrag till hemspråksträning skall räknas upp med 15 milj.kr. till 45 milj.kr., vilket är den kostnad som socialstyrelsen har beräknat för att kunna genomföra de ändringar utredningen föreslagit. Jag övergår med detta till att kort kommentera vad som framförts i vpk-motionen 1984/85:1003 om kostnaden för adoptivföräldrar vid internationella adoptioner. Här kan jag fatta mig kort, eftersom denna motion, vars krav är att en utredning tillsätts om dessa kostnader, väsentligen är tillgodosedd. I debatten bl.a. om inseminationen har det framförts att det knappast är någon mänsklig rättighet att ha barn. Den som av biologiska eller sociala skäl inte kan få barn får lov att förlika sig med det förhållandet. Jag kan för min del hålla med om att det ofta nog kan bli så. Men det är också min mening att alla som känner ett starkt behov av att bli föräldrar och är lämpade därför också så långt möjligt skall beredas möjlighet att bli det. Sverige har i dag så låg nativitet att det skulle vara önskvärt att den höjdes för att framdeles behålla rimliga proportioner mellan olika åldersgrupper i samhället. För att nå en sådan förändring måste samhället vara positivt till barn. I det nu aktuella fallet gäller det för samhället att vara positivt till internationella adoptioner av barn. Som påpekats både i motionen och i utskottets betänkande har kostnaderna för internationella adoptioner gått i höjden på ett sådant sätt att sådana adoptioner snart bara är möjliga för ekonomiskt starka. Både motionärerna och utskottet är överens om att det inte får bli så att internationella adoptioner förbehålls folk med pengar. Därför har krav rests på att en utredning skall tillsättas för att se över denna situation. Nu säger utskottet att det skall bli en sådan utredning och därmed är motionens krav tillgodosett. Återstår då att utredningen drivs snabbt och leder till åtgärder som öppnar möjligheten till internationell adoption för alla som är lämpade och så önskar. Med det nu anförda, herr talman, yrkar jag bifall till reservation nr 1 som av Inga Lantz fogats till socialutskottets betänkande nr 17.
Herr talman! Jag har redan tidigare i dag yrkat avslag på reservation 1. Det saknas i dag statsfinansiella förutsättningar för en utbyggnad av hemspråksträningen, som vpk förordar. Målet för hemspråksträningen i förskolan bör även fortsättningsvis vara att främja en aktiv tvåspråkighet. Språkstödet i förskolan bör också omfatta ett första språkstöd i svenska. Den hemspråksträning som ges skall ges i det språk som är barnets dagliga umgängesspråk i hemmet, och föräldrarna har där ett eget ansvar för att träna barnet i det språk som där används. Det är också viktigt, herr talman, att man ute i kommunerna planerar hemspråksinsatserna, så att det blir ett samarbete mellan skolan och förskolan.
Herr talman! Så mycket har jag inte att tillägga, för den här frågan har faktiskt varit uppe redan tidigare i debatten. Jag sade redan i mitt huvudanförande att statsfinansiella skäl visserligen kan anföras, men om man jämför angelägenhetsgraden av att detta genomförs med en mängd andra områden där mycket större belopp utgår ter sig de här kostnaderna rimliga, och i en sådan avvägning borde de kunna prioriteras. En annan sak är att det kanske kommer att ta litet tid att genomföra förändringen fullt ut. Men redan i nästa års budgetproposition anser jag för min del att man bör söka tillgodose detta mycket angelägna krav att alla tillförsäkras ett modersmål, vilket är en viktig förankring i tillvaron och en viktig försäkring om att vederbörande skall få ett någorlunda hyggligt liv som vuxen medborgare i samhället.

Herr talman! I socialutskottets betänkande nr 17 behandlas också min motion nr 1149 om friare användning av statsbidraget till hemspråksträning i förskolan resp. grundskolan. Det saknas anledning att ta något initiativ i den här frågan, säger utskottet, och avstyrker min motion. Och kanske är det så, kanske kommer det här problemet att få sin lösning utan utskottets initiativ. Utskottet hänvisar till vad socialministern säger om en samlad syn på insatserna i förskolan och grundskolan och om vikten av ett ökat samarbete på det lokala planet. Man får se det som helt naturligt att det ligger nära till hands för somliga kommuner att avstå från sådant som man inte måste göra när resurserna är knappa och kan synas otillräckliga. Därför kan det vara mycket svårt för socialnämnden och barnomsorgen att hävda sig i det lokala samarbetet, eftersom skolbarnens rätt till hemspråksundervisning är lagstadgad, medan förskolebarnen bara rekommenderas hemspråksundervisning. Statsbidrag utgår dessutom bara för femoch sexåringar, medan socialnämnden ofta gör bedömningen att hemspråksträning behövs mycket tidigare, om den skall främja en aktiv tvåspråkighet. Enligt betänkandet skall skolöverstyrelsen nu se över statsbidragssystemet för hemspråksundervisning och i samband med det skall SÖ samråda med socialstyrelsen om samutnyttjande av statsbidragen till förskolan resp. grundskolan. Det återstår väl för mig att tills vidare hoppas att man kommer fram till en lösning som är bra även för de förskolebarn som är i behov av hemspråksundervisning. Jag hoppas att SÖ redan har fått sitt uppdrag, och jag hoppas att man arbetar snabbt med översynen, eftersom detta är en viktig fråga för många kommuner och därmed för de barn som bor där. Jag vill framföra att det här är en fråga som kommer att följas med största uppmärksamhet.

Herr talman! I debatten före middagsuppehållet anförde Ann-Cathrine Haglund att LO-gruppernas barn inte har plats i den kommunala barnomsorgen i samma utsträckning som TCO och SACO/SR-gruppernas barn. Det är riktigt. Men Ann-Cathrine Haglund undvek naturligtvis att ange orsaken därtill, och man fick närmast uppfattningen att moderaternas förslag radikalt skulle förbättra LO-gruppernas situation. Låt mig, herr talman, kort beskriva situationen. 37 Jo av LO-barnen i åldrarna 0-6 år har plats i daghem eller i kommunalt familjedaghem. Motsvarande siffra för SACO/SR-barnen är 71 90, medan siffran för TCO-barnen är 51 90. Det råder inget tvivel om att skillnaderna i utnyttjandet av kommunal barnomsorg har samband med olikheter när det gäller arbetstider. Nästan 4 av 10 LO-kvinnor med förskolebarn arbetar på obekväm eller oregelbunden arbetstid. Motsvarande andelar för TCO och SACO/SR är knappt 1 av 10 resp. 1 av 50. Detta framgår av en undersökning från LO om LO-medlemmar i välfärden. Enligt denna undersökning finns det ett ganska starkt samband mellan olika gruppers utnyttjande av kommunal barnomsorg och gruppernas arbetstidsförläggning. Detta samband går i båda riktningarna — dels påverkar arbetstidernas förläggning möjligheterna att utnyttja den kommunala barnomsorgen, dels påverkar tillgången till barnomsorg hur arbetstiderna kommer att vara förlagda. grupper som arbetar på andra tider än vanlig dagtid. Detta problem drabbar särskilt arbetarhushållen. Bristerna i barnomsorgen leder också till en ökning av arbetet på obekväma eller oregelbundna arbetstider. Detta drabbar i första hand arbetarhushållen. För att klara barnomsorgen arbetar föräldrarna antingen motskift eller också börjar kvinnan i familjen sitt arbete när mannen har kommit hem. Tillgängligt material pekar också på att det finns ett samband mellan barnomsorg och arbetstidens längd. Svårigheter att ordna lämplig barnomsorg gör att kvinnor arbetar kortare tid än de annars skulle ha gjort. De praktiska erfarenheter man har inom LO-området visar att många korta deltider framtvingats av bristen på barnomsorg. Herr talman! Brist på barnomsorg är utan tvivel ett av de viktigaste förvärvshindren. Det inte bara omöjliggör för många kvinnor att arbeta, utan det har också den effekten att kvinnor tvingas till kortare arbetstider än de egentligen vill ha. Det framtvingar också i många småbarnsfamiljer ett ökat arbete på obekväma tider. Det är min förhoppning att det förslag som regeringen presenterar och som kommer i propositionen skall leda till en förbättring för dessa grupper. Men det krävs också ett större ansvar och en förståelse ute i kommunerna för dessa gruppers många gånger besvärliga situation. Låt mig till sist konstatera att moderaternas förslag absolut inte skulle leda till en förbättring för LO-grupperna. LO-familjerna måste förlita sig till den socialdemokratiska regeringens ambitioner och förslag.
Herr talman! Jag kan inte förstå att inte LO-familjerna skulle ha nytta och glädje av att vi skapar en större valfrihet i barnomsorgen, att vi uppmuntrar alternativ och mångfald samt att vi uppmuntrar flexibla lösningar. Inte minst familjedaghemmen är ju mycket lätta att anpassa till arbete på obekväm tid. Våra förslag om mångfald och valfrihet gagnar alla, inte minst dem som har svårt att anpassa arbetstiden till den kommunala och mer stelbenta barnomsorgen.
Herr talman! Ann-Cathrine Haglund talar om valfrihet. Men situationen i dag är den att föräldrarna inte har någon valfrihet. De förslag som moderaterna har framlagt, där man på sikt helt enkelt vill avskaffa statsbidragen, skulle absolut innebära att barnomsorgen i kommunerna inte skulle byggas ut. Föräldrarna skulle i fortsättningen få förlita sig helt på sig själva när det gällde att klara barnomsorgen. Det är en situation som de också befinner sig i för närvarande. Jag kan inte finna att moderaterna i nuvarande läge på något sätt slår vakt om LO-medlemmarna eller LO-familjerna. Mot den bakgrunden anser jag att LO-medlemmarnä även fortsättningsvis inte har någon glädje av de förslag som kommer från moderata samlingspartiet.
Herr talman! En utbyggd kommunal barnomsorg måste ju finansieras, och det innebär ett högre skattetryck. Våra förslag om grundavdrag för barn vid den kommunala beskattningen, om vårdnadsersättning och rättvisare samhällsstöd till olika former av barnomsorg ger familjerna möjlighet att välja den barnomsorg de själva tycker är bäst för familjen och för barnen.
Herr talman! Hur ni än vänder och vrider på det hela kan det klart konstateras att de skatteförslag som ni moderater har lagt fram leder till en försämring för den vanlige löntagaren, dvs. en försämring för LO-grupperna. När ni i samma andetag talar om vårdnadsersättning kan jag inte, herr talman, underlåta att än en gång konstatera följande: De borgerliga partierna gjorde inte en enda ansats att komma fram till ett gemensamt förslag under de sex borgerliga åren. De lyckades inte då, och de har under dessa tre år i opposition inte en enda gång lagt fram ett gemensamt förslag om vårdnadsersättning. Ann-Cathrine Haglund! Jag tror inte att det är många som tror på er ambition när det gäller vårdnadsersättning. Försök först komma överens i det avseendet, innan ni börjar tala så varmt för en sådan ersättning.
Herr talman! Jag tror att barnfamiljerna i Sverige, som har fått vidkännas skattehöjningar på 8 500 kr. per hushåll, är ganska besvikna på vad den socialdemokratiska regeringen åstadkommit. Den gemensamma familjepolitiska reservation som de borgerliga partierna har avgivit tycker jag visar ganska klart att det finns en borgerlig enighet i familjepolitiken. En vårdnadsersättning ger barnfamiljerna en möjlighet att betala för den barnomsorg de vill ha eller också ger den ökat stöd om man vill ha en förälder hemma. Den ger större valfrihet för alla familjer.
Herr talman! Jag kan inte finna att de reservationer som de borgerliga partierna avgivit i det avseendet har någon som helst överensstämmelse. Det enda ni lyckats komma överens om är någon form av målinriktning för familjepolitiken. Att ni fortfarande är djupt splittrade i fråga om vårdnadsersättningen kan ju var och en konstatera som läser edra reservationer.

Herr talman! Frågan om kollektivanslutning, dvs. tvångsanslutningen av medlemmar till det socialdemokratiska partiet, har blivit något av en följetong i riksdagsarbetet. Varje år sedan lång tid tillbaka har frågan om ett slopande av kollektivanslutningen aktualiserats genom såväl partimotioner som enskilda motioner. Partiernas ställningstaganden har följt samma mönster år från år: de tre borgerliga partierna och vpk har uttalat sig mot kollektivanslutningen, medan socialdemokraterna envist har försvarat den. Detta har lett till att riksdagen vid ett tiotal tillfällen uttalat att systemet med kollektivanslutning borde avskaffas, något som det socialdemokratiska partiet och fackföreningsrörelsen inom LO totalt nonchalerat, vilket är djupt anmärkningsvärt och beklagligt. Naturligtvis borde riksdagen för länge sedan ha besparats de årliga debatterna i denna fråga. Detta hade också skett om socialdemokraterna haft förstånd att respektera vad landets högsta beslutande organ, riksdagen, vid upprepade tillfällen uttalat i ärendet, vilket är ett elementärt anständighetskrav. Verkligheten visar emellertid att socialdemokraterna anser sig stå över Sveriges riksdag i denna fråga, och tvångsanslutningen av medlemmar har därför fortsatt som om ingenting hänt. I det här sammanhanget kan jag inte underlåta att påtala vad socialdemokraternas partisekreterare Bo Toresson hade att andraga om respekten för riksdagens ställningstagande när han utfrågades om kollektivanslutningen av konstitutionsutskottet. Ordagrant sade han bl.a. följande: ”Sedan till frågan om varför vi inte respekterar riksdagens ställningstagande. Jag vill då konstatera att det inte är något enhälligt uttalande som riksdagen har gjort på den här punkten.” I klartext gör alltså cheftjänstemannen i det socialdemokratiska partiet gällande att man inte är skyldig att respektera riksdagens beslut med mindre än att detta är enhälligt. Det är enligt min mening ett häpnadsväckande uttalande som ger anledning till oro. Därför måste jag fråga socialdemokraternas talesman i den här debatten: Delar Kurt Ove Johansson partisekreterarens uppfattning att man inte behöver respektera riksdagens uttalande om detta inte är enhälligt? Det är högst önskvärt och ett minimikrav att ett otvetydigt besked ges på denna punkt. Vid sitt försvar förra året för kollektivanslutningen hänvisade man från socialdemokratiskt håll bl.a. till ett pågående utredningsarbete inom partiet i denna fråga. Rimligt var, menade man, att detta arbete fick fullföljas, innan någon eventuell ändring kom till stånd. Nu vet vi att detta, som väntat, enbart var den obotfärdiges förhinder. Av partikongressens beslut framgår att kollektivanslutningen skall fortsätta, utan hänsyn tagen till vad den enskilde fackföreningsmedlemmen tycker och än mindre till vad riksdagen uttalat. Två tredjedelar av det socialdemokratiska partiets medlemmar är kollektivt anslutna. Det stora flertalet har således inte själva tagit initiativet till medlemskap utan anslutits genom beslut på fackföreningsmöten. De flesta känner inte ens till att de har blivit medlemmar i det socialdemokratiska partiet förrän de möjligen i efterhand på något sätt får ett besked härom. Många av dem står för helt andra värderingar än vad socialdemokraterna gör. Åtskilliga är medlemmar i något av de andra politiska partierna. Det är djupt förnedrande att de skall behöva utsättas för en dylik behandling. Det är också djupt förnedrande att man skall behöva reservera sig för att slippa vara medlem i ett parti som man inte vill tillhöra. Icke i något annat sammanhang förekommer något liknande. Inget annat parti har ens snuddat vid tanken att nedlåta sig till något dylikt. Det låter beskäftigt, när den socialdemokratiska partikongressen uttalar att den enskildes integritet inte är satt i fara genom reservationsrätten. Verkligheten är ju den att ett stort antal människor inom fackförening och parti vet att den som reserverar sig inte är socialdemokrat i samma ögonblick som han gör det — med de negativa konsekvenser för den enskilde som detta i alltför stor utsträckning för med sig. I allra högsta grad är den enskildes integritet satt i fara genom reservationsförfarandet, vilket får till konsekvens att man inte vill eller vågar utnyttja reservationsmöjligheten. Den som hävdar motsatsen förstår inte innebörden av begreppet personlig integritet och saknar uppenbarligen all känsla och respekt för den enskildes rätt och vilja att själv besluta om sin egen partitillhörighet. Om socialdemokraterna verkligen ville skydda den enskildes personliga integritet, skulle man aldrig befatta sig med kollektivanslutningen. Nu väger emellertid begäret efter de många tvångsanslutna medlemmarnas avgifter till partiet tyngre, och därför slår man vakt om anslutningsformen. Socialdemokraterna tillåter sig alltså att med medel tagna från ett stort antal ickesocialdemokratiska fackföreningsmedlemmar driva en politik som just dessa medlemmar varken kan eller vill acceptera. Vad rättfärdigar ett dylikt handlingssätt? Svaret är: Ingenting! Eftersom socialdemokraterna vägrar att respektera riksdagens uttalande om att kollektivanslutningen skall avskaffas, återstår ingenting annat än en lagstiftning, som förbjuder denna anslutningsform. Detta har vi moderater krävt sedan länge, och vi kan nu glädja oss åt att även mittenpartierna står bakom detta krav. Från socialdemokratiskt håll söker man göra gällande att detta skulle stå i strid med regeringsformens regler om grundläggande frioch rättigheter, dvs. föreningarnas rätt att själva besluta i egna angelägenheter. Nu har emellertid lagrådet granskat ifrågavarande lagförslag och fastslagit att inget finns att erinra emot detsamma. Något hinder för lagstiftning föreligger således inte. I riksdagen finns sedan länge en klar majoritet för att medlemskapet i ett politiskt parti skall sökas på grundval av den enskildes egna önskemål och inte genom kollektivanslutning. Det beklagliga är emellertid att när det nu gäller att fatta ett reellt beslut i ärendet, då sviktar kommunisterna, då sviker man alla dem, som inte vill vara tvångsanslutna till socialdemokraterna, då ser man nogsamt till att ingen ändring kommer till stånd. I sitt försök att slingra sig undan anför vpk i sin reservation följande: ”Utskottet finner att de lagstiftningskrav som väckts i de borgerliga motionerna inger mycket starka betänkligheter inte minst från principiella utgångspunkter.

Antas någon som medlem utan sådan ansökan, saknar det rättsverkan.” Vad är det som är principiellt stötande i denna text? Vilka andra syften än att slå vakt om den enskilde individens rätt att själv välja parti kan döljas bakom denna lagtext? Det skall onekligen bli intressant att få klarläggande besked om vad vpk menar med sina svepande formuleringar. Det återstår att se, om partiet verkligen vill att kollektivanslutningen skall upphöra eller om det återigen enbart är fråga om tomma fraser och ord. Herr talman! I utskottsbetänkandet behandlas också frågor rörande den enskilde och organisationerna utöver frågan om kollektivanslutning. I ett antal motioner till riksdagen, bl.a. från moderat håll, har påtalats riskerna med att många organisationer har fått en alltför stark ställning i förhållande till de enskilda medlemmarna. Detta har medfört att den enskilde medlemmens intressen kommit att spela en andrahandsroll. När organisationer genom avtal med andra organisationer i realiteten omintetgör rättigheter och friheter, som det offentliga har skyldighet att värna, är detta ett övergrepp mot såväl den enskilde medborgaren som den politiska demokratin. Även den s.k. negativa föreningsrätten berörs i motioner. Det borde vara en självklarhet att med rätten att fritt ansluta sig till en förening också följer rätten att slippa tillhöra en förening. Någon generell rättighet för enskild person att stå utanför en organisation garanteras emellertid inte i regeringsformen. Detta är klart otillfredsställande och bör därför åtgärdas genom att den negativa föreningsrätten blir grundlagsfäst. I reservation nr 3 anför de borgerliga ledamöterna att de företeelser och förslag som tas upp i de ifrågavarande motionerna bör bli föremål för en parlamentarisk utredning. Utredningen bör syfta till att ge en belysning av de olika problemställningar som aktualiserats samt överväga i vad mån den enskildes ställning i förhållande till organisationerna bör ges ett utökat skydd i regeringsformen. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1 och 3.

Herr talman! Som Hans Nyhage nyss påpekade har vi vid varje riksmöte alltsedan tidigt 1970-tal diskuterat kollektivanslutningsfrågan. Att den ständigt återkommer ger ett vittnesbörd om frågans vikt. Det kan då tyckas att alla argument för och emot har upprepats till leda. Men ändå vill jag påstå att dagens debatt sker i en ny situation och i ett nytt ljus. Jag menar då inte bara det förhållandet att debatten i år äger rum på våren — förut har den alltid gått av stapeln under mörka decemberdagar. Nej, det nya ligger i att kammaren för första gången i historien har att ta ställning till ett konkret lagförslag i frågan — för övrigt framlagt av centern — som, om det bifalles, medför att kollektivanslutning till politiskt parti bringas att upphöra. Det förtjänar också noteras att den socialdemokratiska utskottsgruppen denna gång är något mer utförlig i sin skrivning än förr om åren, när den brukade nöja sig med fem fattiga rader i utskottsbetänkandet. Jag skall för ögonblicket inte kommentera betänkandet. Jag är dessutom spänt nyfiken på vad den socialdemokratiske talesmannen nu skall prestera för att utöver det skrivna ge något mera kött på benen i sin argumentering. Att centerpartiet har lagt fram detta lagförslag förtjänar några förklarande ord. Vi intog ju under 1970-talet den ståndpunkten att kollektivanslutningsproblemet inte i första hand skulle lösas genom lagstiftning. Skälen härtill var flera: de politiska partierna liksom fackföreningsrörelsen ingår ju i den ideella föreningsgrupp som inte omfattas av någon speciell lagstiftning. Man borde inte lagstifta på det området utan starka skäl, sades det. Dessutom trodde vi att riksdagen genom uttalanden mot kollektivanslutning skulle förmå socialdemokraterna att som en självsanering avstå från denna odemokratiska form av medlemsrekrytering. Riksdagen antog som bekant vid åtta olika tillfällen ett sådant uttalande. Vi fick emellertid med stigande förvåning uppleva hur socialdemokraterna helt och hållet nonchalerade riksdagens uttalanden. De var inget värda. Kollektivanslutningen fortlevde. Det som kom att bli den droppe som gjorde att tålamodets bägare rann över var ett yttrande som socialdemokraternas partisekreterare fällde vid en utfrågning inför konstitutionsutskottet. Han förklarade att ett beslut av den socialdemokratiska kongressen hade högre valör än riksdagens uttalande. Skulle riksdagen däremot lagstifta, skulle man respektera en sådan lag. Det var klart besked. Inom centern har vi därför arbetat fram ett lagförslag. Vi har varit noga med att begränsa frågan till att enbart gälla kollektivanslutningen till ett politiskt parti, inte till någon inskränkning av det ideella föreningsområdet i övrigt. Vi lade fram motionen i januari 1984. Jag mötte omedelbart reaktioner på motionen. Det lagförslag vi lade fram var alldeles för kortfattat — tre paragrafer, mindre än 50 ord. Kunde man lösa en lagstiftningsuppgift så enkelt? Nästa invändning kom från socialdemokraterna. Lagstiftning skulle strida mot grundlag.

Dit skickades den också. Vad säger då lagrådet? Ja, det står att läsa i utskottsbetänkandet. Lagrådet konstaterar att lagförslaget inte alls strider mot den i grundlag skyddade föreningsfriheten. Inte heller i övrigt möter lagförslaget något hinder ur grundlagssynpunkt. Lagrådet säger dessutom att lagen kommer att tillgodose sitt syfte. Slutligen anser lagrådet att lagtexten kan sammandras till en enda paragraf. Så enkelt var det med det. Med denna lagtext har vi nu gått till kammaren. Jag vill här gärna understryka centerns uppskattning av att moderaternas och folkpartiets utskottsledamöter har ställt upp tillsammans med oss för en gemensam reservation kring detta lagförslag. Därmed är en god grund lagd för ett gemensamt agerande i fortsättningen. Faller lagförslaget i dag, kan vi med en ändrad majoritetssituation i kammaren efter höstens val driva igenom beslutet då. I den här frågan kommer ni socialdemokrater att möta en treenig front i fortsättningen. Lagrådet har naturligtvis inte gjort några politiska bedömningar om kollektivanslutningen utan endast konstitutionella. Den politiska debatten för vi här i kammaren. Naturligtvis står våra gamla frågor i ämnet kvar. De brukar inte få några svar. Och jag skall upprepa några av dem. Är det något fel på principen att varje individ genom en enskild och frivillig handling själv får bestämma vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra? Och får man, om man så vill, stå utanför partiorganisationen helt och hållet? Känner ni socialdemokrater inte något som helst bekymmer över att urskillningslöst fösa in moderater och vpk-are, centerpartister och folkpartister till det socialdemokratiska partiet, och kanske också på köpet kds-are och folk från sekterna längst ut till vänster, liksom nynazister? Hur känns det att ha denna både saliga och osaliga röra inne i det socialdemokratiska partiet? Är det de ca 15 milj.kr. som man på det sättet förstärker partikassan med som ursäktar det ideologiska priset? Låt mig vidare i detta sammanhang ta upp ett påstående, som återfinns i den socialdemokratiska majoritetsskrivningen.

I avvaktan på svar yrkar jag bifall till reservation 1. Vad sedan gäller reservation 3, som berör frågan om den enskildes förhållande till organisationer, ställer vi endast krav på en utredning. Det kravet har framställts tidigare, men det har avvisats. Vi anser att det i längden är omöjligt att skjuta problemet ifrån sig. Vår grundlag ger medborgaren ett gott skydd mot det allmänna, men inte mot annan enskild, exempelvis en organisation som sätter sig i det allmännas ställe. I det svenska samhället, där organisationer har en stark ställning, försätts många medborgare i ibland av samvetsskäl svåra situationer, när de ställs inför tvångsliknande krav från organisationernas sida. Rätten att stå utanför en organisation är ingen självklarhet i vårt land. Detta faktum hart.o.m. uppmärksammats i en utredning inom Europarådet, där man beträffande förhållandena i Sverige noterar, att organisationernas starka ställning gör att rätten att stå utanför en organisation förvandlats till en rättighet som finns bara i teorin. Förhållandena i Sverige har alltså väckt en uppmärksamhet som är näst intill pinsam för vårt lands anseende. En utredning skulle ge en värdefull belysning av problemen. Huruvida denna belysning behöver leda till någon form av lagstiftning är inte möjligt att säga på förhand. Men enbart belysningen kan visa sig bli tillräcklig, eftersom själva existensen av en utredning brukar ha en viss preventiv verkan. Jag vill, herr talman, till slut yrka bifall till reservation nr 3.

Herr talman! Jag skall inte upprepa vissa av de argument som har anförts av Hans Nyhage och Sven-Erik Nordin. Debatten kring kollektivanslutningen är en debatt där det, trots att debatten har kommit tillbaka år efter år, är svårt att känna igen socialdemokraternas talesmän från konstitutionsutskottet. När det gäller t.ex. tryckfrihetsfrågor och andra frågor om den enskildes integritet kan vi ibland ha olika uppfattningar, men socialdemokraterna ställer fullt ut upp bakom de principer som allmänt gäller i ett demokratiskt samhälle. Debatten om kollektivanslutningen skiljer sig från andra debatter. I den debatten hävdar socialdemokraterna att principer som man kallar för det historiska sambandet och som gäller från tiden före demokratins genombrott, alltjämt skall gälla med avseende på den enskilda människans ställningstagande till politisk verksamhet. Genom personligt tillkännagivande tvingas människor år 1985 att deklarera att de inte vill vara med i ett politiskt parti. Jag har inför den här debatten gått igenom vad Kurt Ove Johansson har sagt i debatterna de två senaste åren. Jag vet inte vad han kommer att säga i dag, men om han följer majoritetsskrivningen i utskottets betänkande, kommer det att bli en uppräkning av de argument som har redovisats tidigare år. Det är argument som jag, utan att begagna överord, vill beteckna som skrämmande. När vi från de borgerliga partiernas sida hävdar att kollektivanslutningen måste upphöra får vi som motargument ibland höra att vi med våra argument vill komma åt socialdemokraterna. Då vill jag säga att det för oss finns få frågor som är mera tacksamma att driva ur politisk synpunkt. Många undersökningar visar att en stor majoritet av befolkningen och även en stor del av medlemmarna i fackföreningsrörelsen är mot kollektivanslutningen. Därför är det klart att den dag kollektivanslutningen upphör — och jag tror att den tidpunkten inte är så långt framför oss — försvinner en fråga där vi med rätta har kunnat angripa socialdemokratin. En politiskt känslig fråga som engagerar många människor försvinner ur den politiska debatten. Det är beklagligt, herr talman, att det tydligen är omöjligt att uppnå en självsanering. Socialdemokraterna har haft mycket god tid på sig att lösa detta problem. Det vill de dock inte göra.

Kollektivanslutningen är en kvarleva från tiden före demokratins genombrott. Herr talman! Det som skiljer årets debatt från tidigare års debatter är att de icke-socialistiska partierna nu står bakom ett gemensamt lagförslag mot kollektivanslutningen. Det är ett förslag som dessutom är granskat av lagrådet, som konstaterar att lagförslaget inte står i strid med regeringsformens regler om föreningsfrihet. Från folkpartiets sida har vi ansett att en reglering i grundlag vore att föredra. Men eftersom lagrådet nu har granskat förslaget och det är angeläget att lagen så snart som möjligt kan genomföras ställer vi oss bakom den gemensamma borgerliga reservationen. I folkpartiets partimotion går vi dessutom inte mot reglering i vanlig lag, och det är ytterligare en anledning till att vi ställer oss bakom reservationen. Det finns, herr talman, nu förutsättningar för att kollektivanslutningen skall upphöra. Reservationen borde vinna riksdagens bifall. Jag vill slutligen också utan särskilda kommentarer anmäla att vi från folkpartiets sida ställer oss bakom förslaget om en parlamentarisk utredning om den enskildes förhållande till organisationer. Jag yrkar bifall till reservationerna 1 och 3.

Herr talman! År 1901 gick spinnare och vävare i Furulund i Skåne ut i strid mot textilbaronen August Schmitz. Det tog två år innan de tillkämpat sig rätten att bilda en fackförening. I avsaknaden av facklig organisering leddes striden av den då nybildade socialdemokratiska arbetarkommunen i Kävlinge. En politisk förening ledde en facklig strid. Att den fackförening som sedan uppstod uppfattade sig som en del av den socialdemokratiska rörelsen är inte svårt att förstå. Jag har anfört detta lilla exempel av en speciell anledning, nämligen därför att min morfar på den tiden var ordförande i Kävlinge socialdemokratiska arbetarkommun och hade att företräda de oorganiserade textilarbetarna mot deras arbetsgivare. Detta var, herr talman, en glimt av det samhällsklimat ur vilket sambanden mellan facklig och politisk arbetarrörelse formades. Det är mot den bakgrunden man skall se och tolka den fackliga kollektivanslutningens problem i Sverige. Emellertid har det alltid funnits två olika synsätt på dessa samband i den europeiska arbetarrörelsen. Det ena har varit att fackföreningar och parti är två sidor av i grund samma sak. Från en sådan utgångspunkt ter sig det kombinerade medlemskapet i fack och parti som självklart. Det andra synsättet går ut på att fackföreningar alltid har en bredare och öppnare roll än ett parti kan ha. I facket lär man sig klassoch kamratsolidaritet, utan att snegla på partiet. Det är naturligt om detta leder till en medvetandeutveckling, som får medlemmen att också så småningom ansluta sig till ett arbetarparti. Men det är inget man kan föreskriva eller tvinga på människor. Det är alltid bäst för arbetarrörelsen att fackföreningsmedlemmar genom egen erfarenhet, genom studier och stimulans själva kommer till insikt om att de även måste engagera sig i den politiska arbetarrörelsen. Gör man på annat sätt riskerar man att många människor stöts och inte känner sig riktigt hemma i sin fackliga organisation. Detta skadar solidariteten och försvårar ett naturligt inväxande i arbetarrörelsens gemenskap och tänkesätt. Vpk är anhängare av detta andra historiska synsätt. Vi är därför motståndare till facklig kollektivanslutning. Det finns andra former genom vilka fackföreningar kan ekonomiskt såväl som politiskt manifestera sitt stöd för arbetarrörelsepartier, former som inte tränger den personliga integriteten mot väggen. Där våra medlemmar tillhör kollektivanslutna fackföreningar kommer vi framöver att initiera fördomsfria diskussioner om anslutningsformens lämplighet. Vår utgångspunkt i alla dessa frågor är fackföreningsrörelsens frihet och självständighet. Med vårt sätt att se har denna självständighet tre olika sidor. Fackföreningsrörelsen måste stå organisatoriskt fri från politiska partier. Även om det reellt är så att ett visst parti har en dominerande ställning, måste det kunna förenas med en rimlig grad av tolerans, av politisk pluralism och kritisk öppenhet. Partisolidaritet är inget negativt — men den får inte ta former som kan vara negativa för den allmänna breda klassolidariteten. Fackföreningsrörelsen måste stå självständig gentemot kapitalet och arbetsgivarna. Det betyder att den aldrig får låta sig avpolitiseras eller hindras att engagera sig politiskt. Den får aldrig låta klassolidariteten försvagas genom bindningar och lojaliteter till företagsintressen och arbetsgi ' vare. Inför den politiska högerns attacker mot fackföreningsrörelsen framstår all feodal lakejmentalitet och strejkbryterianda som lika förhatliga som de gjorde på 1890-talet. Fackföreningar måste slutligen stå självständiga gentemot staten. Staten skall akta sig för att föreskriva och lagstifta om hur folkliga organisationer och rörelser skall förhålla sig till samhällspolitiska frågor. Alla försök att återkalla gamla tiders preusseri och åtalskampanjer från statens sida mot den fackliga rörelsen skall bestämt avvisas. Det är denna sistnämnda utgångspunkt, som är den mest avgörande för hur vårt parti tar ställning till lagstiftningskraven inte bara här och nu, utan också allmänt och i princip. Och vi gör detta, herr talman, därför att det nu är tydligt, att det största borgerliga partiet använder kollektivanslutningsfrågan enbart som en murbräcka. Vad de i verkligheten förbereder är en generalattack mot fackföreningsrörelsen och de fackliga rättigheterna. I texten till den moderata motionen nr 2029 blir det klart, vad den politiska högern i förlängningen är ute efter. Där talar man inte bara om kollektivanslutning. Där talas det om att förbjuda fackförening att göra uttalanden i politiska frågor. Man talar om att förbjuda fackföreningar att lämna ekonomiskt stöd åt politiskt parti. Man talar om att förbjuda rätten för facklig organisation att utlysa blockad mot enmansföretag. Man vill begränsa förhandlingsrätten och man vill bryta upp kollektivavtalssystemet. Detta vill säga: Moderata samlingspartiet vill ha särlagstiftning mot fackföreningar. Fackföreningar skall inte ha samma åsiktsfrihet som andra organisationer. De skall inte ha samma rätt som Svenska arbetsgivareföreningen att uttala sig i politiska frågor och delta i den politiska diskussionen. Fackföreningar skall inte materiellt kunna stödja en politisk organisation på det sätt som alla andra kan göra. Fackföreningar skall sättas i strykklass. Deras medlemmar skall göras till ett slags andra klassens medborgare, för vilka centrala medborgerliga frioch rättigheter särskilt skall begränsas. Det är att märka att de begränsningar i rätten att agera i politiska frågor, som moderaterna här uttalar sig för, inte bara skulle få betydelse för LO-området. De skulle i lika mån hindra TCO-föreningar och andra att offentligt, som organisationer, ta ställning och göra uttalanden i politiska frågor. Ett sådant angrepp på yttrandeoch åsiktsfriheten har inte gjorts i Sverige på snart 100 år. Och man får gå till 1930-talet för att finna politiska yttranden om det lämpliga i att på detta sätt begränsa fackföreningarnas verksamhet. Denna manifestation av den moderata tankevärlden, som förekommer i motion 2029, är i sig själv nog för att vårt parti inte ens skall reflektera på att i övriga frågor under detta betänkande rösta tillsammans med den borgerliga sidan. I moderaternas yrkanden finns ett annat mystiskt inslag, som återfinns även i en motion från centern — krav på en lag om s.k. negativ föreningsrätt, dvs. rätten att stå utanför fackförening. De djupare motiven bakom detta krav är dunkla. Det är nämligen inte trovärdigt när förespråkarna säger att man vill skydda människor mot eventuella trakasserier. Personliga trakasserier kan man ingripa mot på annat sätt, och det är att märka att de borgerliga motionärerna inte vill ha något motsvarande skydd för sådana fackligt organiserade som utgör en minoritet på en arbetsplats med oorganiserade. Det verkliga syftet bakom dessa motioner om negativ föreningsrätt är uppenbarligen att försvåra för fackliga representanter att ta sig in och organisera på arbetsplatser med oorganiserad arbetskraft. Också detta är ett ingrepp i föreningsfriheten, vars ideologiska hemvist är 1890-talets Sverige. Jag kommer så till dagens kärnfråga, dvs. frågan om eventuell lag mot kollektivanslutning till politiskt parti. I denna fråga är de tre borgerliga partierna på samma linje. Jag vill dock gärna säga att folkpartiet här aldrig har framträtt med den typen av övertoner som finns i de aktuella motionerna från andra partier — man har strikt hållit sig till själva kollektivanslutningsfrågan och där under många år intagit en försiktig hållning. Nu ställer man givetvis frågan varför vpk — som ju ogillar kollektivanslutningen — inte kan stödja ett renodlat och rakt krav om lagligt förbud mot denna. Jag har delvis redan besvarat den frågan på ett principiellt plan. Men jag skall också här gå in på en närmare analys av den rent rättsliga problematiken. Jag misstänker nämligen att även de mer måttfulla förespråkarna för ett lagligt förbud inte har gjort riktigt klart för sig vilka utomordentliga rättsliga svårigheter man kan möta när man granskar den verklighet i vilken en sådan lag skulle tillämpas. Om man formulerar lagen så att all kollektivanslutning till politiskt parti förbjuds, då drabbar man en rad fullt acceptabla och helt oproblematiska former av organiserad anslutning. Ett parti kan ju ha systereller dotterorganisationer som av praktiska skäl kan vilja ansluta sig till moderorganisationen. Det kan vara studieförbund, ungdomsförbund eller olika former av allmänna stödorganisationer. Jag har en gång i tiden själv tillhört ett studentförbund med den anslutningsformen. Med de borgerligas förslag skulle sådana typer av organisatorisk anslutning vara förbjudna, trots att de på intet sätt träder någon enskild, oliktänkande persons integritet för när. Jag tror var och en inser att sådana ingrepp i organisationslivets legitima rätt att ordna sina inbördes förhållanden inte är lämpliga. Såsom lagförslaget är formulerat går det långt utöver det syfte som det självt proklamerar. Problemet med att formulera en vettig lag beror på att den juridiska kärnfrågan inte har sin grund i kollektivanslutningen som sådan. Kärnfrågan uppstår i stället till följd av att det inom varje yrkesområde på LO-sidan i de flesta fall bara finns en möjlighet att fackligt organisera sig. Om det vore som i Italien eller i Frankrike, där man har flera parallella landsorganisationer, skulle den frågan inte uppstå. Men detta specifika svenska förhållande kan ju inte få föranleda att man summariskt förbjuder alla typer av kollektiv anslutning. Inte heller går det att komma åt problemet genom att bara förbjuda facklig kollektivanslutning. Dels leder detta till särbehandling av fackliga organisa tioner, något som är rättsligt stötande. Dels hamnar man i mycket besvärliga definitionsproblem. Det finns nämligen ingen rimligt klar definition av vad som är en facklig organisation. Är det enbart sådan organisation som har förhandlingsrätt och sluter avtal, eller är det organisation som över huvud taget bedriver facklig verksamhet? Och vad är ett politiskt parti? Är det enbart en organisation som deltar i politiska val? Betyder det i så fall att kollektivanslutning till organisation som enbart arbetar utomparlamentariskt är laglig? Och om parti definieras på ett mer vidsträckt sätt — som alla politiskt-programatiskt arbetande organisationer — vad leder det då till? Vad är Svenska arbetsgivareföreningen, som ju agerar i nästan varje större politisk fråga utifrån en bestämd ideologi? Medlemmen i ett arbetsgivarförbund kan ju vara — och är mestadels — kollektivt ansluten till centralorganisationen SAF. Skall detta vara lagligt, medan kollektivanslutning till det socialdemokratiska partiet skall vara olagligt? Jag ställer dessa frågor för att illustrera det ur rättsstatlig synvinkel föga acceptabla i att ha lagar som enbart riktar sig mot det socialdemokratiska partiet. Vi har en syndikalistisk rörelse här i landet. Den har åtskilliga tusen medlemmar på litet olika håll i landet. Syndikalisterna har en speciell, traditionell organisationsform. Lokalt är de organiserade som fackliga föreningar. Centralt är de anslutna till SAC, som både är en facklig landsorganisation och en politisk rörelse. Det är bara det att SAC traditionellt inte deltar i parlamentarisk verksamhet och ställer upp i val. Hur skall man definiera ett sådant läge utifrån en förbudslag? Och hur skulle man definiera det om SAC plötsligt uppträdde som valorganisation? Syndikalisternas lokala organisationer är klart fackliga. Deras centralorganisation kan med lika goda skäl klassas som politisk, som ett parti. Förbudslagen skulle i förekommande fall kunna användas för att fullständigt slå sönder den syndikalistiska rörelsen. Det är helt och hållet en definitionsfråga. Och hur man definierar — det riskerar alltid att bli en politisk konjunkturfråga. Men om vi nu får en förbudslag, vad skulle då hända? Låt oss anta att man får in en anmälan mot en fackförening för att den olagligt fattat beslut om en kollektiv anslutning. En sådan anmälan behöver ju inte vara sann; det finns alltid fackföreningshatare, som kan komma med falska anmälningar. I vilket fall som helst inleds då en förundersökning, man söker bevisning, och man vill säkra eventuell bevisning. Vad betyder det? Det betyder att myndigheter kan gå in och granska en organisations protokoll och andra handlingar i full utsträckning. Myndigheter kan få en insyn i organisationers förhållanden, som de aldrig tidigare haft i modern tid i Sverige. Har ni på den borgerliga sidan egentligen tänkt igenom vad detta innebär? Är ni verkligen beredda till sådana ingrepp enbart för att komma åt det socialdemokratiska partiet? Ni måste väl ändå se hur ni här riskerar att komma ut på ett juridiskt gungfly. Och ni kan inte begära av oss att vi skall följa er ut på detta gungfly. För vi har inte lust att gå ner oss där. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till vpk-reservationen, nr 2. Vi kommer i den kontrapropositionsvotering som följer att rösta på vår reservation. I valet mellan den borgerliga reservationen i kollektivanslutningsfrågan och utskottets hemställan väljer vi att avstå från att rösta. Om utskottet hade ställt sin hemställan som ett rent och rakt avslag på de borgerliga motionerna hade vi naturligtvis kunnat rösta på utskottet. Men eftersom utskottsmajoriteten griper tillbaka på motiv och argumenteringar som tidigare har framförts och som vi inte är överens med utskottet om, har vi valt att avstå. När det gäller reservation 3 slutligen kommer vi att rösta med utskottet.

Herr talman! Jörn Svenssons fantasifulla utläggning om innebörden av den moderata politiken kan vi lämna helt därhän. Som vanligt gör han sin egen personliga tolkning, och vad den är värd är kammarens ledamöter sedan länge pinsamt medvetna om. Nu gäller det i klartext lagförslaget mot kollektivanslutning. Det är ett separat lagförslag, och min fråga till Jörn Svensson är: Vad i detta helt fristående lagförslag är stötande och ger möjlighet att tillgodose andra syften än att slå vakt om den enskildes rätt att själv välja parti? Jörn Svensson kommer inte att kunna ge något verklighetsgrundat besked. För honom och hans parti gäller det att som vanligt smita undan, när det verkligen blir fråga om att ta ställning mot regeringspartiet.

Herr talman! Eftersom Hans Nyhage anser att det jag säger och mina tolkningar ingenting är värda, skulle jag vilja be honom att se efter vad som står i den motion som ett flertal moderater har lämnat in och som har nummer 1983/84:2029. Låt oss titta på vad som står där, på s. 4, och säg sedan om det är min fantasi eller om det är moderat verklighet! I första stycket på den sidan framställer ni som kränkande och någonting som ni alltså därmed är emot och vill ha bort, att fackföreningar lämnar ekonomiskt stöd till politiska partier och att fackföreningar gör ställningstaganden i olika politiska frågor. Det står också bland yrkandena att ni vill begränsa förhandlingsskyldigheten på det statliga området. Det står att ni vill införa negativ föreningsrätt i MBL. Det står att ni vill upphäva vissa regler om facklig vetorätt. Det är vad ni yrkar! Det står att ni vill upplösa och förändra semesterlagstiftningen, som är ett skydd för arbetstagarna. Det står att ni vill att riksdagen skall besluta att begränsa närvarorätten för personalrepresentanter i statliga styrelser. Det finns ett dussin andra sådana yrkanden som riktar sig direkt mot nu gällande fackliga rättigheter. Det står i er motion. Försök inte att genom nedsättande yttranden om mig hävda att detta är fantasi. Detta är moderat verklighet. Detta är edra syften. Detta är er tankevärld. Genom att vi ser denna tankevärld inser vi för vår del att ert sätt att använda kollektivanslutningsfrågan är bara en sorts murbräcka. Det här är vad ni skall öppna vägen för, och det kommer vi alltid att bekämpa.
Herr talman! Min fråga återstår att få svar på: Vad i lagförslaget rörande kollektivanslutning är stötande och ger möjlighet att tillgodose andra syften än att slå vakt om den enskildes rätt att själv välja parti? Var vänlig ge svar på den frågan, Jörn Svensson!

Herr talman! Jag skall inte lägga mig i Hans Nyhages skall vi säga sömnvanor, men nog måste han ha varit ett offer för dem när han inte lyssnade på den långa utläggning jag gjorde om vilka svåra definitionsproblem man stöter på ifall man får en sådan här lag. Jag behöver inte upprepa vad jag sade. Jag skall i stället tala om en annan synpunkt som också har en politisk relevans. Varför vill inte vpk lagstifta? Vi fruktar med rätta att ni har syften som jag här har försökt att beskriva, och vi vill därför inte gå med er. Vi har andra syften än ni när vi arbetar mot kollektivanslutning till politiskt parti. Vi förstår heller inte er ensidiga fanatism att driva lagstiftningskravet. Politiskt och moraliskt förkastliga ting bekämpas ju inte alltid bäst med lagar. För vad är kollektivanslutningen, denna rest av en gammal historisk tradition i arbetarrörelsen? Jo, den är i dag ett politiskt och moraliskt problem för det socialdemokratiska partiet. Det är socialdemokraternas problem. Låt dem brottas med den moraliska problematik som ligger i det. Det är deras sak att lösa dem. Om vi inte kan lösa dem, får de betala det politiska priset. Varför skulle andra rycka ut och befria dem från detta problem genom en lagstiftning? Jag förstår inte vare sig den taktiska eller moraliska poängen i det. Jag tror att ni borgerliga biter er själva i svansen när ni driver det här lagstiftningskravet, som är dunkelt och leder er ut, som jag sade, på ett juridiskt gungfly.

Herr talman! I föreliggande betänkande yrkas i en gemensam borgerlig reservation att en parlamentarisk utredning rörande negativ föreningsrätt skall tillsättas. Utskottsmajoriteten avstyrker detta och gör det på mycket goda grunder. De bestämmelser som nu gäller är ganska nya — de trädde i kraft 1977 — och som framgår av utskottets betänkande har hithörande frågor utretts av nya arbetsrättskommittén och yttrandefrihetsutredningen. Vissa förslag bereds för närvarande också i regeringskansliet. Vi kan från utskottsmajoritetens sida inte finna något som helst skäl för att nu tillsätta en parlamentarisk utredning i frågan. Jag yrkar därför bifall till utskottets hemställan under mom. 2, vilket innebär avslag på reservation 3. Sedan går jag över till det som är huvudfrågan i dagens debatt kring utskottsbetänkandet. Samarbetet inom svensk arbetarrörelse har alltid varit en nagel i ögat på våra politiska motståndare. Man har särskilt ondgjort sig över kollektivanslutningen, som är lokalt förankrad. Under de senaste 10-15 åren har frågan om kollektivanslutningen minst en gång om året i riksdagen upprört framför allt de borgerliga sinnena. Det har påståtts att kollektivanslutningen är odemokratisk, och i kampens hetta har man ibland också hävdat att denna form av anslutning till politiskt parti står i strid med våra grundlagar. Dessa beskyllningar mot kollektivanslutningen som organisationsform är både ovederhäftiga och felaktiga. Vi har hela tiden på goda grunder och inte utan framgång kunnat avvisa de här attackerna. Varje gång som debatten om kollektivanslutning förts i riksdagen har intresset för medlemskap i vårt parti ökat.

I sin iver att komma åt den demokratiska arbetarrörelsen drar man sig inte ens för att attackera föreningsrätten, som är en av hörnpelarna i svensk demokrati. Ändamålet helgar medlen, tycks de borgerliga resonera, och sedan må medlen vara hur ruttna som helst. En genomgång av 10-15 års protokoll från riksdagsdebatter om kollektivanslutning visar att de borgerliga inte har lärt eller förstått någonting i fråga om den värdegemenskap som finns inom svensk arbetarrörelse. Denna bristande kunskap är naturligtvis delvis en förklaring till att lagstiftningsivrarna alltid kommer så snett i debatten om kollektivanslutning till politiskt parti. Hade det funnits någon saklig substans och reell styrka i argumenten mot kollektivanslutningen, skulle den naturligtvis ha upphört. Kollektivanslutning som organisationsoch samarbetsform kan endast leva vidare och utvecklas så länge som medlemmarna i de lokala fackliga organisationerna upplever den som meningsfull. Att tro att man kan lagstifta bort samhörigheten inom svensk arbetarrörelse är i allra högsta grad ett uttryck för politisk naivitet. Resultatet blir i stället det motsatta. Borgerlighetens försök att kväsa facket genom att begränsa den demokratiska rörelsefrihet som nu finns bara svetsar samman den demokratiska arbetarrörelsen allt hårdare. Vi socialdemokrater kommer inte utan strid att ge upp minsta lilla bit av den föreningsfrihet som vunnits genom lång och hård demokratisk kamp. Samhörigheten mellan fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet är ideologiskt betingad. Den växte fram, som redan sagts här, som en historisk nödvändighet i slutet av 1800-talet. Man insåg tidigt att de grundläggande målen för frihet, jämlikhet och broderskap inte kunde förverkligas enbart genom facklig kamp. Den politiska kampen framstod som minst lika nödvändig för att man skulle kunna förverkliga de grundläggande målen om ett rättvisare samhälle. När man diskuterar samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokratin måste man komma ihåg att det är folket ute i de fackliga organisationerna som grundade det socialdemokratiska partiet för att också politiskt kunna företräda sina medlemmars intressen. Innan Landsorganisationen bildades var det socialdemokratiska partiet också centralorganisation för fackföreningarna. Politiskt står det socialdemokratiska partiet för precis samma grundläggande värderingar som fackföreningsrörelsen står för i den fackliga kampen. För de lokala fackliga organisationerna framstår därför den organisatoriska knytningen till det socialdemokratiska partiet som helt naturlig, och i högsta grad förenlig med deras syfte att bäst tillvarata viktiga medlemsintressen. Jag vill tillägga att det bör vara deras självklara demokratiska rättighet att göra detta. De borgerliga partierna har genom åren gjort många märkliga turer i fråga om kollektivanslutningen. Det har gjorts gemensamma uttalanden. Det har varit oenighet om hur man skall ha det. Det har krävts ändring i grundlagen, och man har begärt ingående utredning innan en eventuell lagstiftning skulle äga rum. Nu kräver man omedelbar lagstiftning. När det gäller synen på det föreningsrättsliga området är det egentligen en ganska bedrövlig utveckling som skett inom borgerligheten. För att komma åt arbetarrörelsen fackligt och politiskt är man beredd att gå mycket långt. Mest militanta är naturligtvis moderaterna. Men det mest oroväckande är att moderaterna också i denna fråga blivit vägvisare för folkpartiet och centern. Snällt och beskedligt har både folkpartiet och centern krupit in i högerburen. För folkpartiets vidkommande är det förmodligen fråga om aningslöshet i kombination med ideologisk förflackning som lett till att man nu är beredd att nagga föreningsfriheten i kanten. För centerpartiets del är det måhända allvarligare. Centern sätter sig i högerburen mot bättre vetande och ger på grund av orkeslöshet upp sitt motstånd mot högerkrafterna. Jag skulle gärna vilja säga till Sven-Erik Nordin att det inte är centern som har varit ledstjärnan i samarbetet om en omedelbar lagstiftning, som föreslås i den borgerliga reservationen, därför att krav på lagstiftning ju rests sedan länge från moderaterna. Vad man måhända skulle kunna tillskriva centerpartiet är att ni har varit arkitekter för konstruktionen av den lag som vi nu diskuterar. Men detta är ju egentligen ingen anledning att slå sig för bröstet. Det som verkligen har skett är att moderaterna har lurat skjortan av centerpartiet också i den här frågan — och snällt och prydligt har ni gått och satt er i högerburen även i det här fallet. Beträffande vpk:s uppfattning i den här frågan finns naturligtvis mycket att anföra. Man kan konstatera att socialdemokraterna och vpk i viktiga avseenden har oförenliga ståndpunkter i kollektivanslutningsfrågan. Detta till trots vill jag ge vpk det erkännandet att vpk åtminstone hittills har varit konsekvent i inställningen till föreningsfriheten. Vpk har hela tiden avvisat lagstiftning. I vpk-reservationen finns formuleringar som också jag skulle kunna ställa mig bakom. Vi tycks t.ex. vara ense om att en lagstiftning mot kollektivanslutning skulle bana väg för omfattande inskränkningar i organisationernas frihet. Jag vill gärna säga att jag i vissa delar också kan ansluta mig till den analys som Jörn Svensson gjorde av det borgerliga förslaget och av de konsekvenser som i det här fallet inte har utretts tillräckligt. Om jag har förstått saken rätt är det detta som har legat bakom när Sven-Erik Nordin så många gånger här i riksdagen har menat att det var nödvändigt att göra en omfattande utredning, innan man från borgerligt håll bestämde sig för en lagstiftning. Detta har ju inte skett, och jag tycker att Jörn Svenssons analys har visat att man nu är beredd att lagstifta på mycket bristfälliga grunder. I den debatt som har förts genom åren har det talats en del om hur lagstiftningsåtgärder ställer sig mot bakgrund av reglerna i regeringsformen om grundläggande frioch rättigheter och då närmast föreningsfriheten. Denna fråga accentueras i år mer än tidigare, när de borgerliga partierna har kommit överens om att gå fram med förslag om lagstiftning som skall förhindra kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet. När det talas om lagstiftning mot kollektivanslutning brukar det sägas att en sådan lagstiftning skall innebära förbud mot kollektivanslutning. Den lag som de borgerliga partierna nu enats om innehåller inte något förbud i den mening som man normalt avser när man talar om förbud. Någon egentlig sanktion finns inte i lagförslaget. Lagen säger i stället, att om någon skulle kollektivanslutas till politiskt parti, skulle medlemskapet bli ogiltigt. Lagen är härigenom vad man kallar en civilrättslig lag. Med en sådan uppläggning skulle lagen inte komma i konflikt med grundlagen — detta har lagrådet hållit med om. Oavsett hur lagförslaget tekniskt är utformat kommer det att på ett avgörande sätt gripa in i fackföreningarnas möjligheter att i demokratisk ordning fatta beslut i sina egna angelägenheter. Härigenom kommer man i konflikt med vad som är själva andemeningen i regeringsformens regler om skydd för föreningsfriheten, nämligen att föreningarna utan inblandning från statsmakten fritt skall kunna engagera sig i olika samhällsfrågor och fritt fatta beslut i sina egna angelägenheter. Det finns här anledning att kraftigt understryka att det inte alltid är säkert att regeringsformen gillar allt det den inte uttryckligen förbjuder. Man måste ställa sig frågan om det verkligen är rimligt att andemeningen i regeringsformens regler inte skall få någon verkan på statsmakternas åtgärder i sådana situationer då en mycket formalistisk tolkning av regeringsformen kan tänkas ge till resultat att regeringsformens bokstav inte uppställer något hinder. Enligt min mening skulle en lagstiftning som den föreslagna vara en olycka för de grundläggande friheter på vilka vårt demokratiska samhälle skall vila. Våra politiska motståndare brukar göra ett stort nummer av att det också inom arbetarrörelsens egna led finns de som är kritiska mot kollektivanslutningen. Dagens debatt utgör inget undantag härvidlag. Vi har heller aldrig förnekat detta. I en rörelse som vår, där det ständigt förs en diskussion om organisationsoch samarbetsformerna, är detta naturligt. Vi är alltid öppna för kritik, och om kritiken är saklig tar vi också intryck av den. Kollektivanslutningsfrågan diskuterades senast på vår partikongress hösten 1984, varvid vissa viktiga beslut fattades. Jag skall här kort redovisa några. Kongressen beslutade som en rekommendation att den kollektiva anslutningen bör ligga så nära medlemmen som möjligt. Det innebär att beslut om kollektiv anslutning av facklig organisation ordentligt bör förankras i klubbar och sektioner. Reservationsrätten skall förstärkas — det gäller såväl beträffande informationen som beträffande en förenkling av reglerna. Kongressen uttalade som ett absolut krav att den enskilde medlemmens integritet inte får komma i fara. Informationen kommer också att förbättras. Ett oeftergivligt krav är att alla som berörs eller kommer att beröras av kollektivanslutning får skriftlig information därom. Kongressen beslutade vidare om nya former för fackligt politiskt samarbete. Organisationsmodellen innebär att den lokala organisationen ansluter sig till partiet och att medlemmarna var för sig ansöker om individuellt medlemskap. Den modellen förutsätter också att man blir medlem i partiet genom en enskild ansökan. Det är viktigt att komma ihåg att det är den lokala fackliga organisationen som självständigt fattar dessa beslut. Några direktiv utgår inte från vare sig LO, fackförbund eller partiet. Herr talman! Man väljer sina vänner, heter det. Ni på den borgerliga kanten har valt era. Ni har valt att utveckla och fördjupa er värdegemenskap med arbetsgivarorganisationerna och storfinansen — och det är er sak. Jag kan lova er att hur ni än organiserar ert samarbete, så skall inte vi med lagstiftning förhindra ert inre arbete. Vårt partis demokratiska traditioner är en garanti för det. Ett förbud för de lokala fackliga organisationerna skulle vara ett kraftigt ingrepp i den fackliga demokratin, och det hör absolut inte hemma i ett samhälle av vår typ.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
Herr talman! Kurt Ove Johanssons argumentering att frågan om kollektivanslutning uteslutande är en angelägenhet för fackföreningarna och det socialdemokratiska partiet utgör ett lysande exempel på vad vi från moderat håll har anfört om organisationernas alltför starka ställning till förfång för de enskilda medlemmarna. I motsats till Kurt Ove Johansson hävdar jag med bestämdhet att kollektivanslutningen i högsta grad berör den enskilda människan. Mina moderata partivänner i fackföreningsrörelsen — och de är många — betackar sig för tvångsanslutningen till det socialdemokratiska partiet. De finner verkligen inte denna anslutningsform vara meningsfull, för att citera Kurt Ove Johansson. De upplever den som förskräckande. Det är deras talan och alla andra tvångsanslutna medlemmars talan jag för, när deras fackföreningar så totalt sviker dem. Det finns inte ett enda vettigt skäl för kollektivanslutningen. Den har inget berättigande från demokratisk synpunkt. Den har ingenting med frihet att göra. Den kan inte försvaras i föreningsrättsligt avseende. Den är kränkande för den enskilde individen. Varför tillåter inte socialdemokraterna medlemmarna att fritt ansluta sig till partiet? Något lagstiftningskrav hade aldrig uppstått om socialdemokraterna hade respekterat riksdagens upprepade uttalanden. Vilket besked har Kurt Ove Johansson för övrigt att ge beträffande Bo Toressons yttrande att man inte behöver respektera riksdagens uttalande, om detta inte är enhälligt?

Herr talman! Under de närmare 20 minuter som Kurt Ove Johansson använde för att redogöra för den socialdemokratiska utskottsmajoritetens ståndpunkt väntade jag förgäves på att få höra honom uttrycka någon som helst förståelse för den enskilda människans situation gentemot organisationen. I stället fick vi höra en lång föreläsning om samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och socialdemokraterna, en föreläsning som inte var ny.

Den enskildes beslut i det avseendet skall inte angå någon annan än honom själv. I mitt inledningsanförande sade jag också mycket klart att vi på tidigt 70-tal sade att denna fråga inte i första hand skall lösas genom lagstiftning. Vi ville ge socialdemokratin en chans att själv städa upp och avlägsna det här skräpet. Den chansen har ni haft, men ni har inte tagit den. Nu får ni finna er i att vårt tålamod till sist har tagit slut. Jag noterar också att Kurt Ove Johansson faktiskt i någon mån var inne på att det fanns även en intern kritik. Jag vet inte hur stor kritiken är inom socialdemokratin, men den är stark inom vissa delar av fackföreningsrörelsen. Det finns ändå vissa LO-förbund där det inte förekommer någon kollektivanslutning, och mängder av lokala fackföreningar tillämpar inte kollektivanslutningen. Jag har här en tidningsintervju med ombudsmannen i Metalls avdelning 39 i Oxelösund, en avdelning som under sin 70-åriga existens aldrig har varit kollektivansluten till socialdemokratin. I intervjun säger ombudsmannen: ”Det är en felaktig ordning att man först skall bli medlem i partiet. Och sedan — om man har en annan uppfattning — får man reservera sig mot anslutningen.” Lägg den här reaktionen från en fackföreningsombudsman på minnet, Kurt Ove Johansson, och fundera över vilken styrka som ligger i den! Slutligen: Mina frågor har jag inte fått något svar på.
Herr talman! Vårt lagförslag är en attack mot fackföreningsrörelsen, säger Kurt Ove Johansson. Han ägnade en stor del av sitt anförande åt att diskutera fackföreningsrörelsen. Jag har tittat i mitt manus. Jag nämnde ordet ”fackföreningsrörelsen” en gång. Det var när jag konstaterade att opinionsundersökningar visar att en mycket stor del av fackföreningsrörelsens medlemmar också är emot kollektivanslutningen. Diskussionen gäller inte fackföreningsrörelsen. Förslaget är också en kritik och ett angrepp mot socialdemokratin, säger Kurt Ove Johansson. Ja, det är riktigt. Det är en kritik av att socialdemokratin tar emot medlemmar kollektivt. Det jag saknade i Kurt Ove Johanssons anförande var diskussionen om den enskilda människan. Det är den frågeställning det gäller. Det handlar om den enskilda människans rätt att inte behöva avslöja politisk hemvist. Varför nämnde Kurt Ove Johansson ingenting om den enskilda människan? Han talade konsekvent om fackföreningsrörelsen och om det socialdemokratiska partiet. Men det är ju varken Arbetsgivareföreningen eller fackföreningsrörelsen som vi vill diskutera i dag. Fackföreningsrörelsen får ur vår synvinkel säga vad den vill i olika samhällsfrågor och skall naturligtvis göra det. Men vad det handlar om är att den enskilda människan måste få rätt att själv avgöra vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra.

Herr talman! Det faktum att man inte nämner fackföreningsrörelsen mer än en gång sitt anförande är inget bevis för att det inte är fackföreningsrörelsen som man vill komma åt. Det är bara för Lars Ernestam att läsa det lagförslag som ni har ställt er bakom: det riktar sig ensidigt mot fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Jag vill gärna ta bort den konstiga uppfattningen att man först måste bli medlem innan man kan reservera sig. Så är det inte. Jag vet inte var Sven-Erik Nordin har fått det ifrån. Är det så att man t.ex. diskuterar kollektivanslutning inom en organisation, kan man omedelbart lämna in sin reservation, utan att man har blivit medlem i det socialdemokratiska partiet. Man reserverar sig alltså omedelbart mot det beslut som fackföreningen har tagit. Försitter man den möjligheten har man fortfarande rätt att reservera sig. Jag tror det är viktigt att komma ihåg detta. Sven-Erik Nordin tycker tydligen att det var tråkigt att jag nämnde att han placerat sig i högerburen. Jag kan förstå att han tycker det är tråkigt, men likväl sitter han där.

Då sade han t.o.m. att han tyckte att Anders Björck, som den gången företrädde moderaterna, var naiv som ville föreslå en lagstiftning och som inte förstod att den skulle leda till de dystra konsekvenser som vi har försökt beskriva. Sanningen är väl ändå den att Sven-Erik Nordin har satt sig i högerburen. Det är naturligtvis tråkigt för centerpartiet, men så är det, och så lär det förbli.

Herr talman! Jag är fullt medveden om att jag i det längsta ville undvika lagstiftning i den här frågan, och det var en åsikt som jag frambar både till höger och vänster som en varning åt båda parter. Men någonting i den vägen tog inte Kurt Ove Johansson åt sig då. Herr talman! Jag har riktat några frågor till Kurt Ove Johansson. Jag har ännu inte fått några svar på dem. Kurt Ove Johansson har fortfarande en replik kvar, och jag utgår från att han i varje fall begagnar de minuterna till att svara på de tre frågor som jag har ställt. Eftersom detta är min sista replik vill jag ge Kurt Ove Johansson ett löfte: Var övertygad om att i valrörelsen som stundar kommer vi att bildligt talat jaga er med blåslampa från valmöte till valmöte. Vi kommer aldrig att ge upp kampen för den enskilde individens integritet, hans rätt att ha sin politiska åsikt för sig själv.
Herr talman! Kurt Ove Johansson säger att jag i mitt anförande inte talade om fackföreningsrörelsen men att lagförslaget däremot är ett angrepp på fackföreningsrörelsen. Jag skall läsa upp lagförslaget. Det är kort, Kurt Ove Johansson. Det lyder så här: Enskild person får antas som medlem i politisk sammanslutning endast om han genom egen ansökan gett till känna att han önskar inträda i sammanslutningen. Antas någon som medlem utan sådan ansökan, saknar det rättsverkan.” Fackföreningsrörelsen är inte nämnd i lagförslaget! Sedan säger Kurt Ove Johansson att vi sitter i högerburen när vi vill avskaffa kollektivanslutningen. Det här, Kurt Ove Johansson, — att så långt som möjligt avskaffa de fläckar som finns kvar för att vi skall uppnå full demokrati i landet — är gammal och klar liberal tradition! Jag ställer än en gång frågan, Kurt Ove Johansson: Vad är det för fel i att den enskilde själv skall få avgöra vilket politiskt parti han eller hon vill tillhöra?
Herr talman! Kurt Ove Johansson tar uteslutande ställning för socialdemokraterna inom fackföreningsrörelsen. Någon respekt för och hänsyn till de många andra medlemmarna visar han inte. Enligt hans synsätt är det riktigt att tvinga in människor, och därav många med icke-socialistisk uppfattning, i det socialdemokratiska partiet. Att hävda att reservationsrätten skyddar den enskildes integritet är häpnadsväckande. Vari ligger det berättigade i att tvinga någon att reservera sig mot att behöva tillhöra ett parti? Slutligen har jag ännu inte fått svar på min fråga beträffande Bo Toressons yttrande att man inte behöver respektera ett riksdagens uttalande om detta inte är enhälligt. Jag vore tacksam att få veta vad Kurt Ove Johansson tycker i den frågan.

Herr talman! Jag skulle vilja säga att det inte alltid är så lätt att svara på samtliga frågor som de tre borgerliga partierna ställer, därför att tiden delvis är begränsad. Men vi har fört dessa debatter genom åren, och då har jag flera gånger besvarat de frågor som ni ställer. De är inte nya på något sätt. Ni har ställt dem varje år, och jag har snällt och beskedligt ställt upp och besvarat dem. Om Hans Nyhage vill göra sig besväret är det bara att gå tillbaka i det gamla riksdagstrycket och få svar på frågorna. Sedan måste jag säga att Lars Ernestam förvånar mig väldigt mycket. Vad är det som talar mot fackföreningsrörelsen, frågar han. Men Lars Ernestam måste väl ändå veta vad lagförslaget går ut på. Lagförslaget har tillkommit för att man skall förhindra kollektivanslutning och möjligheterna för fackliga organisationer att fatta beslut om detta. Det är ju det man vill förhindra. Då kan ju Lars Ernestam knappast förneka att denna lagstiftning riktar sig mot fackföreningsrörelsen och det socialdemokratiska partiet. Det är ganska fantastiskt att Lars Ernestam tydligen inte är medveten om vad han egentligen har varit med och skrivit på i den gemensamma borgerliga reservationen. Till Sven-Erik Nordin vill jag gärna säga — tiden gick ut för mig förra gången — att Sven-Erik Nordin så sent som 1982 tog avstånd från omedelbar lagstiftning. Så här står det i riksdagens protokoll den 9 december 1982, s. 64: ”Föreningsfriheten får inte inskränkas. Gränsdragningen kräver utredning. Vi vill därför inte göra en omedelbar beställning om lag.” Då är det faktiskt värre än jag trodde. Sven-Erik Nordin har tydligen likt en kanariefågel suttit i högerburen och pickat moderata lagstiftningsfrön som nu har grott. Sven Erik Nordin kräver i dag utan ingående utredning omedelbar lagstiftning, vilket han för kort tid sedan själv ansåg skulle hota föreningsfriheten. Denna debatt visar att den högerbur som centern sitter i är behängd med dubbla lås. Släpp burfåglarna lös, krävde centerpartisten Torsten Bengtson på sin tid. Menade han då måhända centern? När man granskar hans gamla motion här i riksdagen, finner man att han kanske ändå var en ganska framsynt man.

Herr talman! Jag hade tänkt använda en del av mitt inlägg till att beskriva min egen och andras personliga upplevelser av kollektivanslutning. Men först vill jag något kommentera vad Kurt Ove Johansson har sagt. I sitt första anförande framhöll Kurt Ove Johansson att kollektivanslutningsdebatten framför allt har upprört borgerliga sinnen. Men det innebär samtidigt att den har upprört även andra. Då kan man på goda grunder anta att den har upprört sinnena även hos många LO-medlemmar runt om i Sverige, som tycker att detta är en totalt felaktig anslutningsform. Kurt Ove Johansson sade också att medlemsantalet hos socialdemokraterna har ökat efter varje debatt om kollektivanslutning. Jag skulle vara mycket intresserad av att få ta del av den statistiken. Han påstod också att man kan reservera sig innan man skriver in sig i en fackförening. Det är möjligt att man kan göra så på olika håll i Sverige, men jag känner till företag där det inte är möjligt att agera på det viset. Man tvingas bli medlem i en fackförening, och därefter måste man uppsöka en facklig organisation för att reservera sig. När det gäller Kurt Ove Johanssons påstående om beslutet på den senaste socialdemokratiska partikongressen vill jag för ordningens skull påpeka att Metalls avdelning 4 i Malmö bara några få dagar efteråt talade om att de regler som gällde var bra och inte behövde ändras. I november 1983 hade vi en debatt i detta ämne i denna kammare. Då påstod jag att jag var medlem i två politiska partier, dels i moderata samlingspartiet baserat på fri och egen övertygelse, dels i socialdemokraterna genom en tvångsanslutning sedan 1969. Detta skapade tydligen en viss irritation centralt här uppe i huvudstaden. Några dagar senare gick nämligen en pressekreterare hos socialdemokraterna ut via TT med en bulletin om att jag sedan 1978 var struken som medlem. Jag kunde däremot inte räkna med att få tillbaka några pengar som jag hade betalat in i form av medlemsavgift till ett parti som jag inte längre var med i, eftersom avgifter från de personer som reserverat sig mot kollektivanslutning användes till andra fackliga ändamål. Man kunde, herr talman, omedelbart konstatera att de människor som reserverar sig mot kollektivanslutningen får betala en högre avgift till fackföreningen än andra medlemmar får göra. Samtidigt fick jag besked från annat håll, bl.a. från Kurt Ove Johansson, att mina pengar fanns att hämta på Metalls avdelning 4 i Malmö. För att få definitiv klarhet i vad som gällde tog jag per telefon kontakt med Metalls ombudsman i Malmö. Han talade om för mig att jag sedan 1978 var struken som medlem och att jag kunde hämta mina pengar från 1983 på avdelningen i februari 1984. Då frågade jag mycket hövligt och väluppfostrat: Var någonstans står detta att läsa? Ombudsmannen svarade: Det står på den blankett som du har reserverat dig på. Jag vill påstå, herr talman, att detta är en ren och skär efterhandskonstruktion, eftersom jag aldrig har reserverat mig på någon särskild reservationsblankett. Jag hade skrivit ett brev till Metalls avdelning i Malmö. Efteråt fick jag veta att ett brev — till skillnad från postverkets påstående — inte alltid betyder så mycket.

Man har även i denna debatt vid olika tillfällen talat om att man skall skydda de enskilda personernas integritet. Därför skall runt om i landet på de olika avdelningarna bara en person ha hand om dessa frågor och papper avseende kollektivanslutningen förvaras på ett betryggande sätt. För någon månad sedan, då jag var på väg hem från mitt arbete på Kockums, lyssnade jag på bilradion. Det var ett lokalt radioprogram som handlade om LO-sessionen i Malmö. En journalist från tidningen Arbetet ställde denna fråga till en Metallombudsman: Är det riktigt att Sten Andersson fortfarande är kollektivt ansluten till socialdemokraterna? Ombudsmannen svarade — och det gick ut i radion till ganska många tiotusental lyssnare — att han inte kunde diskutera enskilda medlemmars förhållanden vad gäller kollektivanslutning. Med tanke på det beskedet finns det skäl att ställa en fråga och att göra ett konstaterande. För det första: Vem informerade socialdemokraterna centralt i Stockholm om att jag inte längre var medlem?

Jag tycker att den här anslutningsformen är ovärdig inte bara socialdemokraterna utan även ett demokratiskt samhälle. Herr talman! Den 25 oktober 1984 gick en arbetskamrat till mig på Kockums upp till Metalls avdelning i Malmö och begärde att få reservera sig mot kollektivanslutningen. Efter vissa besvärligheter medgavs detta, men samtidigt begärde han att få en kopia av reservationen. Han blev förvägrad detta. Det som han kunde få en kopia av var den egna namnunderskriften, inte villkoren för reservationen. Ibland brukar man kalla moderaterna för ett parti som består av krämare — och det är möjligt att det är tillåtet i dagens politiska debatt. Men jag skulle kanske snarare vilja kollektivansluta ett annat parti till krämarnas sällskap — för om några är krämare är det faktiskt socialdemokraterna. De skyr tydligen inga medel för att dels skaffa pengar, dels skaffa medlemmar. I Värmland skulle man för en tid sedan prova möjligheterna att komma ifrån kollektivanslutningen genom att slopa denna och i stället ansluta medlemmarna frivilligt. Det föregicks av en lång debatt, och det visade sig att ungefär 10 26 blev medlemmar frivilligt. Sedan lyckades man med den helt underbara bedriften att återigen kollektivansluta hela avdelningen, med den motiveringen att det var så få personer som frivilligt ville bli anslutna. Vid detta riksmöte har, herr talman, väckts en motion om att cirkuskonsten bör utvecklas, och det är möjligt att så bör bli fallet. Men om så sker, bör aktörerna i fråga prya runt om i landet på våra fackliga organisationer där man försvarar kollektivanslutningen.

Jag fick då i en annan artikel till svar att mina pengar fanns att hämta på Metalls expedition i Malmö, men att jag borde använda de pengarna på ett vettigare sätt än att köpa alkohol för dem. Herr talman! Det är inte ofta som man kan lyda råd från socialdemokrater, för de tar allt flera och allt kraftigare steg åt vänster. Men undantaget bekräftar regeln, och i detta fall skall jag lyssna. Jag kan icke, herr talman, ta på mitt ansvar att bjuda en människa på några glas visky som redan i fullt nyktert tillstånd kan försvara kollektivanslutningen. Jag är nämligen skrämd över vad denna person kan försvara med några centiliter innanför västen.

Herr talman! Jag hade inte tänkt delta i denna debatt i dag, men det är svårt att behålla behärskningen när Kurt Ove Johansson i debatten säger att kollektivanslutning är frihet. Hur långt från sanningen kan man komma? frågar man sig. Då kan precis vad som helst vara frihet. Då är vi inne i 1984 enligt Orwell: Sanning är lögn, lögn är sanning. De borgerliga vill kväsa fackföreningsrörelsen, säger Kurt Ove Johansson. Det är inte alls fråga om det. Nej, vi moderater som är fackligt anslutna har alltid sagt ja till facklig solidaritet, men vi säger samtidigt ja till politisk frihet. Jag har varit fackligt ansluten sedan 1951, i 34 år nu i maj, och jag har också vid ett tillfälle blivit kollektivansluten, samtidigt som jag var riksdagsman för moderaterna. Kollektivanslutningen är i de fackliga medlemmarnas intresse, säger Kurt Ove Johansson. Tror Kurt Ove Johansson att det är i borgerliga, fackligt anslutna arbetares intresse att tvingas in i det socialdemokratiska partiet, vare sig de är riksdagsmän eller inte? Vad är det för fel i att den enskilde själv får bestämma sin politiska tillhörighet? Den frågan har ställts många gånger, även här i dag. Vid några tillfällen har de socialdemokratiska företrädarna sagt att det inte är något fel. Men vid ett par tillfällen har de också talat om varför de vill ha kollektivanslutning och sanningen bakom det.